Fru talman! Det är en ganska trist debatteknik när man går upp och klagar på att man inte har fått svar när man har ställt frågor. Interpellanterna har fått svar, även Maggi Mikaelsson. När det gäller statens ansvar för sysselsättning kan vi med stor frimodighet redovisa en mycket aktiv sysselsättningspolitik från den socialdemokratiska regeringens sida, en världsunik sådan. Vi har upprätthållit en mycket hög sysselsättning under 80-talet, enligt somliga en allt för hög sysselsättning. Det är ett av våra allra främsta mål, att hävda sysselsättningen genom en god ekonomisk politik, genom att sänka inflationen, öka konkurrenskraften och dämpa räntan. I det avseendet är vi framgångsrika i de åtgärder vi har vidtagit. En del sådana åtgärder har varit smärtsamma, med besparingar på driftsutgifter. Men de har lett till framgångar i den allmänna ekonomiska politiken som stärker sysselsättningen, och det är det allra viktigaste. Vi har också lagt fram ett omfattande program för att öka tillväxten, som i hög grad handlar om infrastruktursatsningar på vägar och järnvägar. Vi är nu inne i en utbyggnads epok vad beträffar järnvägar här i landet. Jag kan inte upphöra att förvånas över att just när detta inträffar, veklagan är som allra störst över att det inte satsas tillräckligt på järnvägar. Ingen kommunikationsminister under efterkrigstiden har lagt fram så omfattande förslag när det gäller utvecklingen av järnvägstrafiken som jag. Jag säger detta med stor glädje. Det är en framgång för den socialdemokratiska politiken. Maggi Mikaelsson och andra debattörer vet ju att trafikpolitikens uppläggning innebär att regering och riksdag inte skall detaljstyra SJ som trafikföretag. Sådan detaljstyrning har skett i öststaterna med ganska avskräckande resultat. Vi vill inte ha det systemet. Det får Maggi Mikaelsson respektera också här i kammaren och inte populistiskt framträda och ge föreställningen att det är regeringen som skall bestämma t.ex. var tågen skall stanna. Jag har inte förordat att de 80 miljoner som nu har anvisats för inlandsbanan skall överföras till tvärbanan. Det är ett missförstånd eller något annat. Jag har konstaterat att tvärbanan Hällnäs-- Storuman måste ses i ett sammanhang med inlandsbanan. Det blir meningslöst att satsa på upprustning av inlandsbanan för godstrafiken, vilket vi nu gör på vissa delar, om man inte har en länk ned till stambanan. Framför allt detta är min bevekelsegrund för att säga att jag är beredd att arbeta för en satsning för att upprätthålla också godstrafiken på tvärbanan. Även Ulla Orring försöker här uppträda här som alla goda gåvors givare och som en väldigt duktig järnvägsutbyggare. Det var ändå så, Ulla Orring, att vi i fjol med folkpartiet gjorde upp om investeringsnivån beträffande järnvägen. Uppgörelsen innefattade även årets beslut. Vi har alltså varit eniga om 1,2 miljarder i fjol och 1,5 miljarder i år i budgetpropositionerna. Vi får väl i debatten också stå för de uppgörelser vi har gjort, Ulla Orring. Jag är beredd att göra det. Jag tycker att det var en framgång att vi kunde träffa en uppgörelse som gav en stabilitet i investeringarna när det gäller utvecklingen på järnvägssidan. Vi har nu dessutom lagt fram detta särskilda investeringsprogram, som innebär ett rejält lyft under de närmaste åren. Slutligen några ord om inlandsbanan. Regeringen har nu fullföljt riksdagens beställning att inom ramen för befintliga regionalpolitiska medel ge länsstyrelserna möjlighet -- de skall inte bli tvingade till det -- att anvisa pengar för driften av inlandsbanan under denna sommar. Det har riksdagen beställt, och det har regeringen också effektuerat. Sedan måste det ändå vara upp till länsstyrelserna att med ledning av dessa möjligheter snabbt ta ställning till hur man vill ha det. Jag ser att Bengt Westerberg utlovar en garanterad fortsatt persontrafik på hela inlandsbanan vid sidan av den busstrafik som vi har träffat avtal om, också det enligt riksdagens beställning. Min fråga till Ulla Orring är: Innebär detta att folkpartiet liberalerna nu vill bryta det avtal som är upprättat med länstrafikbolagen? Hur skall man hantera detta i fortsättningen? miljarder på utbyggnad av Bothniabanan?

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vi får diskutera dessa frågor som gäller infrastrukturen och satsningarna på järnvägarna. Jag tror inte att kommunikationsministern riktigt har förstått hur läget i landet är beträffande synen på järnvägstrafik. Detta har radikalt förändrats under de senaste tio åren, därför att man har sett att järnvägarna byggs ut i Europa. Där vet man att järnvägen passar miljön bättre, och människorna anpassar sig till detta. Det är det som gör att kraven på järnvägstrafik ökar, och det har kommit även till vårt län. Jag ser allvarligt och seriöst på denna debatt. Georg Andersson försöker nu provocera mig till några vallöften. Jag tänker inte ge några vallöften här från talarstolen. Vallöftena kommer med vårt program. Men jag kan säga att vår satsning på inlandsbanan kommer att vara kvar även för kommande period. Bothniabanan är ett långsiktigt projekt. Man måste nu börja planera för detta. Vi i folkpartiet liberalerna vill i vårt infrastrukturprogram, med anledning av den proposition som lades fram, satsa 140 miljarder under tio år på infrastrukturen. Där finns också järnvägarna med. Angående länstrafiken och satsningen på tvärbanan vill jag säga att vi lokalt i Västerbotten har ställt upp för detta, eftersom det är en regional angelägenhet. Men det fattas pengar för att kunna genomföra detta. Jag ställer återigen frågan: Hällnäs 1992--1993? Jag fick inte något riktigt svar på det. Jag tror att satsningar på kommunikationer är en av de viktigaste regionalpolitiska åtgärderna. Det skall man göra nu när det är lågkonjunktur och arbetskraft finns tillgänglig. Man satsar då för en utveckling och expansion. Vi vill, som vi sagt många gånger, byta det socialistiska kapitalet -- mark, fastigheter och företag -- mot infrastrukturellt realkapital, dvs. järnvägar, vägar och broar. Från Västerbottens synpunkt vill vi se att det kommer vårt län till del så att människor kan bo kvar och verka där.

Fru talman! Jag kom egentligen till den här kammaren för att avlyssna debatten. Jag hade -- denna vackra fredagseftermiddag -- egentligen inte tänkt lägga mig i debatten, utan bara lyssna. Men när jag hör Georg Andersson i vanlig ordning säga att ''ingen har satsat så mycket som vi'' kunde jag inte hålla mig tyst. Då var jag tvungen att gå upp. Jag ber om ursäkt för att jag på det sättet förlänger debatten. Regeringen satsar, Georg Andersson, en och en halv miljarder kronor. Jag beklagar egentligen denna överenskommelse som finns mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Det var just den överenskommelsen som gjorde att vi inte kunde lyfta årets anslag åtminstone en halv miljard. Det var nämligen moderaterna beredda att gå med på. Vi, vänsterpartiet och miljöpartiet var dessutom beredda att gå längre. Det viktiga är -- vilket jag många gånger har påpekat för Georg Andersson -- att vi kan vara överens om den långsiktiga delen. Vi har från centerpartiets sida sagt 40 miljarder kronor. Georg Andersson har då hela tiden frågat var dessa pengar finns. Vi har visat på olika sätt att finansiera det. Jag skulle, fru talman, vilja tala om vad som avhandlades på en konferens. Georg Andersson är med på många sådana. Kanske var han med på denna konferens som banverket höll i onsdags i Borlänge. Lennart Hagelin, vice VD i Stora, uttalade sig där -- jag tror inte att han är centerpartist. Han pekade på att transporterna måste bli mycket effektivare om svensk industri skall kunna hävda sig. Han påpekade att en resa mellan Borlänge och Göteborg en fredagseftermiddag 1948 tog drygt fem timmar och att den nu tar över åtta timmar. Det behövs därför järnvägsinvesteringar för 4 miljarder kronor om året i stället för nuvarande 1,5 miljarder, sade han. Utan en rejäl satsning finns det inga förutsättningar för meningsfull konkurrens, menade han. Varför tar jag kammarens tid med att upprepa detta? Det är precis vad vi sagt så många gånger från centern. Det är vi politiker som skall skapa förutsättningarna. Men Georg Andersson har sagt att näringslivet får utnyttja spåren. Jag har sagt att det är inte underligt om inte näringslivet gör det. Det är inte underligt om folk tar flyget i stället för tåget. Så länge förutsättningarna inte finns, går det inte att göra det. Vi är alltså beredda att ge dessa förutsättningar. Georg Andersson, ta den utsträckta handen någon gång och låt oss vara överens om att det behövs minst 40 miljarder. Då klarar vi Botnia-banan och vi klarar av en mängd olika problem som finns i dag i Norrland.

Fru talman! Georg Andersson talar vackert om statens ansvar för sysselsättningen och att Sveriges politik är världsunik. Den har nog varit bra, men vackra ord hjälper inte de människor som blir uppsagda. Jag måste ställa frågan: Vad innebär dessa vackra ord konkret? Kommer ersättningsjobb till Storuman, Vännäs och Bastuträsk, som faktiskt drabbas av nedläggningar? I Vännäs är en tredjedel av alla lokförare varslade om uppsägning, och det är allvarligt. Vännäs är dock en liten ort. Kommunikationsministern talade också om att vi befinner oss i en utbyggnadsepok. Rune Thorén har redovisat att vad det handlar om är sedan tidigare eftersatt underhåll. De investeringar som pågår är bra. Självfallet ställer vi upp på dem, med det räcker ju inte på långa vägar om man jämför med satsningar som görs på t.ex. stora vägprojekt, som Georg Andersson mycket väl vet vad vi tycker om från vänsterpartiet. Sedan säger han att regeringen och riksdagen inte skall detaljstyra. Självklart inte. Men vem skall reagera om man tycker att någonting är fel? Jag anser att det är mitt ansvar som folkvald att lyssna när folk kommer till mig och säger att det är vansinnigt att rusta upp järnvägsstationen och sedan lägga ned tågtrafiken. Det måste väl jag som folkvald reagera på. Eller skall jag inte reagera när man säger att SJ är för dyrt för sig självt, att man inte ens har råd att köra de vattenpaket tågen skall ha på tågen, utan i stället kör dem med långtradare? Någon sade till mig att det inte är så konstigt att SJ inte kan köra gods. Man räknar nämligen med att det skall gå ett lok på varje vagn så att det blir tio gånger så dyrt att köra tio vagnar som att köra en. Då måste ju jag som folkvald reagera, och det kallar inte jag att detaljstyra, utan det är en signal till oss politiker att vi måste reagera. Kanske inte SJ har fattat detta rätt. Man kanske inte har lyssnat tillräckligt på de anställdas förslag. Jag vet konkret ifrån Vännäs att man haft förslag på alternativa lösningar som faktiskt i ett konkret fall skulle ha inneburit en större neddragning av personal än den som SJ föreslagit. Men SJ ville inte lyssna. Jag tror därför inte att man skall ta för givet att SJ, bara av den anledningen att man blivit uppdelat på ett banverk och ett SJ, klarar av de ekonomiska bedömningarna riktigt rätt. Man kan ta samma resonemang när det gäller lokverkstaden, som jag också har tagit upp i min interpellation. Det finns beräkningar som visar att man gjort en missbedömning. Man har inte vägt in vad det kostar med väntetiderna för loken om man skall köra dem från Stockholms central till Hagalund, i stället för att ta in dem någonstans ute i landet, t.ex. i Vännäs. Jag tycker det är viktigt för oss som är folkvalda att lyssna på den kritik som kommer. Också när det gäller tvärbanan är det viktigt att få ett konkret besked. Det är riktigt att det handlar om en länk mellan stambanan och inlandsbanan, men det handlar väl också om att få tydliga besked om hur mycket pengar det rör sig om och när de kommer.

Fru talman! Ulla Orring påstår att jag inte förstått den nya synen på järnvägen. Men jag är ganska väl underrättad. Jag har också, med anledning av den betydelse som järnvägen bedöms kunna få i framtiden, medverkat till omfattande satsningar på järnvägen. Vi hävdar oss väldigt bra i förhållande till Europa i övrigt. Det är en myt att de övriga europeiska länderna ligger före oss när det gäller satsningar på järnväg. I förhållande till vår folkmängd ligger Sverige i täten. Vi finns på prispallen i tävlan med de övriga europeiska länderna, och det finns ingen anledning att skämmas. Folkpartiet ger inga vallöften, sade Ulla Orring. Men persontrafiken på inlandsbanan skall vara kvar. Det vallöftet är tydligen prioriterat. Ulla Orring säger att folkpartiet har satsat 140 miljarder. Ni har i er allmänna överbudspolitik talat i allmänna termer om att det behövs 140 miljarder för vägar och järnvägar, men ni har inte anvisat pengarna. De skall tas från det ''socialistiska kapitalet''. Det är tydligen televerket som är en del av denna socialistiska kapitalmassa som vi skall sälja ut och förvandla till vägar och järnvägar. Det är, med förlov sagt, en ganska vårdslös politik. Rune Thorén fann anledning att gå in i debatten för att tillrättavisa mig. Det kan synas skrytsamt, men efter att ha lyssnat på all kritik tvingas jag faktiskt konstatera att ingen kommunikationsminister under efterkrigstiden har kunnat redovisa sådana omfattande satsningar på utbyggnad av järnvägen som jag har gjort. Jag är väl medveten om att Rune Thorén i oppositionsställning har utlovat mycket mera. Men de borgerliga kommunikationsministrar, vars nunor jag ser varje dag i korridoren på departementet -- vilka omfattande satsningar gjorde de under sin tid i regeringsställning? Att ni i oppositionsställning är beredda att utlova väldigt mycket mer än regeringen i alla lägen, det har vi ju lärt oss. Men vad som räknas är de faktiska beslut man är beredd att ta ansvar för i regeringsställning. Maggi Mikaelsson håller med om att vi inte skall detaljstyra utan investera. Visst skall vi det. Jag reagerar också, men vi måste respektera beslutsordningen. För dialogen med SJ från de fackliga organisationernas sida och från kundernas sida! Ställ krav på SJ, självklart! Förhandla med SJ! Det är så vi skall agera. Vi får genom olika kontakter påpeka vad vi tycker skulle kunna göras annorlunda. Men som ansvarig regering och riksdag får vi respektera den ansvarsfördelning vi upprättat genom riksdagsbeslutet 1988.
Fru talman! Jag försöker föra en seriös debatt om järnvägspolitiken. Jag tycker att statsrådet invecklar sig i konstig argumentering. Han frågar bl.a. om folkpartiet är berett att riva upp det avtal med bussbolaget som regeringen låtit träffa. Samtidigt säger Georg Andersson att riksdagen inte skall lägga sig i detaljer. Någon konsekvens måste det också vara från statsrådets sida. Jag har ställt en rad frågor. Dem har inte statsrådet svarat på. Jag tycker att detta hade varit en rejäl och seriös debatt om jag hade fått svar på frågorna. Kommer dessa pengar till tvärbanan och när? Detta väntar hela näringslivet i Västerbotten på. Med en aktiv järnvägspolitik blir också sysselsättningen en viktig komponent för regionalpolitiken i norr, med den svåra arbetsmarknad vi nu står inför i år. Jag är besviken på statsrådet Andersson. Regeringen har i alla fall det totala ansvaret. Var finns visionerna för en utveckling och initiativ för att utveckla framför allt den norra landsändan, som blir väldigt utsatt inför denna lågkonjunktur? Vi försöker på alla plan ifrån folkpartiet liberalernas sida att se satsningen på kommunikationerna som den viktiga del av näringspolitiken som den verkligen utgör. Men statsrådet raljerar och menar att vi inte gör det. Det tycker jag är synd. Vi har sagt att vi för en tioårsperiod är beredda att satsa 140 miljarder på infrastrukturen. Jag vet också att så sent som i fjol drog regeringen in 1 Det motsatte vi oss. Vi ansåg att detta skulle behövas för infrastrukturen.

Fru talman! Jag kan till viss del förstå Georg Anderssons irritation över att Ulla Orring är så amper i debatten, eftersom ni är ganska överens om investeringarna. Vi har alldeles nyss beslutat om ett betänkande om järnvägen, och där var överensstämmelsen mycket stor. Sedan skulle jag vilja kommentera vad Georg Andersson sade om att han är den som satsat mest på järnvägen. Javisst, det kanske är så, men det har som sagt, inte satsats så mycket tidigare, och allting är relativt. Detta med politik är inte bara matematik. Det är inte bara summor i sig. Summorna är viktiga, men jag tycker att debatten som varit om inlandsbanan under de senaste månaderna har i hög grad visat att politik till stor del handlar om så mycket mer. Det handlar om känsla och samvete också, om rättvisa och solidaritet. Jag tycker att det är viktigt. Georg Andersson säger att man skall respektera beslutsordningen och att vi skall ställa krav på SJ. Vänsterpartiet var det enda parti som protesterade när vi genom det trafikpolitiska beslutet sade ifrån oss rätten att vara med och styra och ställa över SJ. Och kritiken har kommit från revisorerna. Regeringen har inte haft någon systematisk ekonomisk uppföljning. Det tycker jag är en ganska allvarlig kritik. Det finns flera oklarheter som måste rättas till. Jag har försökt peka på några. Det är min enda möjlighet i dagsläget att försöka påverka och ändra på de dåliga förhållanden som finns. Jag vill säga som Ulla Orring, att inte heller jag har fått några konkreta svar. Hur mycket pengar satsas på tvärbanan för att rädda den? När kommer pengarna? Västerbottens inland för de arbetstillfällen som försvinner när man minskar på järnvägen? Det är märkligt om man satsar som aldrig förr på järnvägen och jobb ändå försvinner i en takt som man inte heller har sett tidigare. De rationaliseringskrav som man har satt på SJ innebär ju att man får en känsla av att de ansvariga inom SJ frågar sig: Var är de stora kostnaderna? Man tänker att det är personalkostnader och man säger upp personal. Jag tror att det är en kortsiktig och dålig lösning. Det hjälper inte att vissa delar av detta land har järnvägstrafik som fungerar bra. Det finns andra som inte kommer att klara sig om man genomför förslaget på bolagisering och fri konkurrens på bannätet, som man faktiskt också aviserat för framtiden. Kommer vi att kunna ha någon trafik över huvud taget i Norrland om det blir verklighet?

Fru talman! Georg Andersson säger att man gör det lätt för sig i oppositionsställning och hela tiden bjuder över. Nej, Georg Andersson, sådan är inte verkligheten. Vårt förslag på 2,5 miljarder kronor till visst ändamål är totalfinansierat. Beträffande användningen av de 40 miljarderna har vi påvisat olika lösningar. Vi har talat om att ge ut obligationer, inte sälja ut socialistiskt kapital. Vi talar också om att sälja ut saker och ting, låna upp pengar osv. Men vi har alltså inte exakt kunnat ange finansieringskällorna. Jag har klandrat Georg Andersson för att han inte vill ta den utsträckta handen och försöka diskutera fram 40-miljardersprojektet. Ingen vet ju vilka partier som är i majoritet efter det kommande valet och inte heller efter valet därpå. Det kan skifta. Vi i centern tycker det är viktigt att aktörerna, dvs. banverket och SJ men också industrin, vet vad de långsiktigt har att rätta sig efter. Inställningen måste vara att det är viktigt med bra banor. Georg Andersson ser tillbaka och säger att det inte i modern tid har satsats så mycket på järnvägar som nu. Om det är riktigt så var mitt exempel dåligt. 1948 tog det fem timmar att resa mellan Borlänge och Göteborg, dvs. för 43 år sedan, medan det i dag tar åtta timmar. Det har alltså gått åt fel håll. Nu beskyller inte jag Georg Andersson för hela den tidsförlusten, utan vad jag vill ha sagt är att det inte alltid är så bra att se bakåt. Centern, folkpartiet, miljöpartiet och vänstern har redovisat sina ställningstaganden. Själv tror jag att även moderaterna, inte minst med tanke på deras intresse för industrin, kommer att anse att det är rimligt att göra dessa stora investeringar fram till år 2000. Det vore synd om socialdemokraterna ställde sig vid sidan om.
Fru talman! Även jag är angelägen om att föra en seriös debatt, Ulla Orring. Det avtal som staten har ingått med länstrafikbolagen utefter inlandsbanan rör inte en detaljfråga. Frågan är naturligtvis om staten står fast vid det avtalet. Är folkpartiet liberalerna, om de hamnar i regeringsställning, beredda att riva upp avtalet redan i höst? Storumanbanan är en länsjärnväg. I första hand är det alltså länet som gör prioriteringarna inom länstrafikanslaget. Det görs ett seriöst och ambitiöst arbete för att få fram en samfinansiering mellan kommuner och näringsliv. Det tycker jag är mycket hoppingivande. Jag kan inte från denna talarstol klara ett budgetarbete. Däremot är jag beredd att verka för att den här investeringen kommer till stånd; den är nödvändig. Vi får återkomma till tåg och turordning i kommande budgetarbete. Att Ulla Orring är besviken på mig har jag förstått av den debatt som förts i tidningar och annorstädes. Själv tycker jag att Ulla Orring och andra för en mycket gnällig debatt. Det är mycket trist när vi ändå i stort sett är överens om att satsa stort på järnvägstrafikens utveckling. Jag förstår inte varför man är så gnällig. I vårt hemlän, Ulla Orring, pågår ett järnvägsbygge över Skellefteåälven -- en ny sträckning -- och det kostar en kvarts miljard kronor. Det är det mest omfattande järnvägsbygge som genomförts i Västerbottens län under efterkrigstiden. Är inte det ganska fascinerande? Det sker konkreta saker redan nu tack vare våra satsningar. Jag tror att Maggi Mikaelsson helt har missförstått revisorernas kritik. De kritiserar att vi inte följde upp den koncernstrategi som riksdagen uttalade sig för. Vänsterpartiet tyckte inte om den ändring som vi föreslog. Vi har således tagit intryck av SJs och revisorernas synpunkter. Maggi Mikaelsson talar hela tiden emot rationalisering och effektivisering av järnvägssytemet, och det tycker jag är trist. Det viktiga är att vi nu får ett slagkraftigt järnvägsföretag som kan locka till sig flera kunder både på person och transportsidan. Det arbetet liksom all annan industriell verksamhet skall naturligtvis utföras så effektivt som möjligt. Därmed skall också de personella resurserna utnyttjas så bra som möjligt.

Fru talman! Stina Eliasson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att motverka att de sociala konsekvenserna av en nedläggning av inlandsbanan blir alltför stora. Jag vill börja med att säga att den socialdemokratiska politiken utgår från en helhetssyn där sysselsättning, socialt och regionalt ansvar spelar en framskjuten roll. Detta gäller inte minst när vi i regering och riksdag måste fatta beslut som kräver omställningar för människor i olika delar av landet. Vissa förändringar blir förr eller senare nödvändiga att göra bl.a. av tekniska eller ekonomiska skäl. Även förändringar som i övergångsskedet upplevs svåra visar sig ofta efter hand leda till förbättringar. Stina Eliasson målar i sin interpellation upp en mycket svart bild av framtiden för människorna som lever och bor i inlandet. Hon anser att indragningen av persontrafiken på inlandsbanan kommer att medföra arbetslöshet, som i sin tur kommer att leda till drogmissbruk, ensamhet och utslagning. Jag konstaterar att Stina Eliassons tro på människorna i inlandet inte är särskilt stor. Att regeringen har en helt annan uppfattning än Stina Eliasson i denna fråga är självklart. Annars skulle vi naturligtvis inte ha fattat beslutet om inlandsbanan. Genom olika åtgärder, som regeringen kommer att vidta eller som vi redan vidtagit, skapas möjligheter för en positiv utveckling i inlandet, tvärtemot vad Stina Eliasson anser. Jag vill nämna fyra konkreta exempel på åtgärder. För det första har regeringen föreslagit att banverket inledningsvis skall få 80 milj.kr. för upprustning av de delar av inlandsbanan där godstrafiken har förutsättningar att utvecklas. Detta är inte, som Stina Eliasson skriver i sin interpellation, en satsning på godstransporter på landsväg, tvärtom. Om godstrafiken på inlandsbanan utvecklas kan detta skapa nya arbetstillfällen i dessa områden. För det andra har regeringen i den näringspolitiska propositionen för tillväxt föreslagit att 20 miljarder kronor utöver ordinarie anslag skall satsas på investeringar i vägar och järnvägar under 1990 talet. För järnvägens del innebär detta ökade satsningar där järnvägens konkurrenskraft är god. Jag har redan nämnt satsningen på godstrafiken på inlandsbanan. Ytterligare exempel på järnvägsinvesteringar som bedömts angelägna är upprustning av norra stambanan och stambanan genom övre Norrland. Godstrafik på de s.k. tvärbanorna utgör viktiga förbindelselänkar mellan inlandsbanan och stambanan. På vägsidan vill jag nämna att regeringen i nämnda proposition föreslagit att 500 milj.kr. satsas på att förbättra standarden på de mindre vägarna i landet. Denna satsning utgör ett viktgit tillskott utöver det s.k. bärighetsprogrammet. Detta är exempel på investeringar som kommer hela Norrlands befolkning till godo. För det tredje vill jag erinra om att länstrafikbolagen i de berörda länen tillsammans kommer att få 36 milj.kr. per år i statsbidrag för övertagandet av ansvaret för persontrafiken i det område som i dag betjänas av inlandsbanan. Omläggningen av kollektivtrafiken till busstrafik kommer att innebära en förbättrad och utökad kollektivtrafik i regionen. Detta kan, enligt min mening, inte ses som en social nedrustning utan snarare som förbättrade levnadsvillkor för människorna i området. Det ger ju också möjligheter till nya arbetstillfällen inom busstrafikbolagen. Det fjärde och sista exemplet jag vill nämna är beslutet om att göra inlandsvägen mellan Göteborg och Karesuando till riksväg 45. Detta är en åtgärd som innebär att vägen kan lyftas fram som ett intressant turiststråk, vilket gynnar befolkningen i orterna längs och omkring denna väg. Det är ju trots allt så att merparten av inlandsturisterna färdas med bil eller buss. Detta är några exempel som klargör att regeringen tar sitt ansvar för de människor som berörs av beslutet om inlandsbanan.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Det låter mycket klokt och bra när statsrådet talar om att ''den socialdemokratiska politiken utgår från en helhetssyn där socialt och regionalt ansvar spelar en framskjuten roll''. Det märks tyvärr inte i den praktiska politiken, och ärendet med inlandsbanan är ett tydligt bevis på detta. Statsrådet talar vidare om att beslut som kräver omställningar för människor i olika delar av landet är exempel på regionalt ansvar. Det måste handla om fel ordval. I stället för omställningar vore det mer korrekt att tala om omflyttningar, i detta fall från inlandet till ibland kustlandet i norr men för det mesta till södra Sverige och då främst de redan folkrika storstadsområdena. Statsrådet urskuldar sig på ytterligare punkter i svaret genom att säga att vissa förändringar kan bli nödvändiga av bl.a. tekniska eller ekonomiska skäl. Jag beklagar att regeringen inte försöker att bättre använda sin makt och sina möjligheter att styra den ekonomiska utvecklingen och använda den tekniska utvecklingen, utan väljer att stå brevid och iaktta vad som pågår. Vi i Norrlands inland får också ett trösteord, då statsrådet i sitt svar säger: ''Även förändringar som i övergångsstadiet upplevs som svåra visar sig efter hand leda till förbättringar''. Det påminner mig om talesättet om läkaren, som säger: Operationen lyckades, men patienten dog! Statsrådet anser att jag svartmålar framtiden för människorna i inlandet när jag påstår att indragningen av persontrafiken på inlandsbanan kommer att medföra arbetslöshet. Men den gör ju det; verkligheten visar det. Redan har många lokförare, tågklarerare och andra sagts upp. Redan har småföretagare utefter inlandsbanan berett sig på att en del av deras försörjning genom inlandsbaneturismen hotas. Det innebär kännbart minskade försörjningsmöjligheter. En ångetsfylld oro för framtiden finns där. Det är ett känt faktum att det i bygder som utarmas ofta uppstår sociala problem av den art som jag har nämnt i min interpellation. Den numera bortgångne landshövdingen i Norrbotten, Ragnar Lassinantti, talade ofta om den saken. Att vara medveten om dessa risker är inte att ha liten tilltro till människorna i inlandet, som statsrådet påstår. Det är duktigt och företagsamt folk i Norrlands inland, men även de starkaste och duktigaste sviktar när den ena förutsättningen efter den andra rycks undan. Jag själv och övriga i centern har stor tilltro till inlandets folk jämfört med socialdemokraterna, som svarat för den största avfolkningen av inlandet. Statsrådet ger i sitt svar exempel på satsningar som regeringen gjort för att godstrafiken på inlandsbanan skall utvecklas. Jag undrar: Varför bara godstrafiken? Varför inte också för persontransporterna? Särskilt aktuell är ju turisttrafiken. Och varför inte för en bättre miljö? Är det inte bra att använda rälsen och järnvägen till så mycket som möjligt? För övrigt är det faktiskt så att de investeringar som regeringen föreslagit i den näringspolitiska propositionen mest går till storstäderna, och det blir småsmulor till Norrland. Detta har flera av våra norrländska landshövdingar påpekat liksom många ansvariga kommunalmän i regionen, däribland flera socialdemokratiska kommunalråd. Det tredje exemplet som statsrådet ger i sitt svar kan inte få mig att förstå hur en omläggning till busstrafik skulle ge förbättrade levnadsvillkor för människorna i området. Det är ju inlandsbanan som människorna slåss för. Det är ju den som har gett lokförare, tågklarerare, lanthandlare, turistvärdar osv. förbättrade villkor, när nu banan har blivit den turistattraktion som den är i dag. Om sedan turtider och anslutningstider blir bättre, är jag säker på att inte enbart turisttrafiken sommartid ökar utan också allt annat resande på inlandsbanan. Om man genom olika åtgärder -- med statsrådets eget uttryck -- ''lyfter fram'' Vad sedan det fjärde exemplet i frågesvaret beträffar -- detta om att göra inlandsvägen mellan Göteborg och Karesuando till riksväg 45 -- så handlar det mest om en ny vägnumrering och mindre om investeringar. Tror kommunikationsministern själv på människorna i inlandet i Norrland när han tror att frågan om inlandsbanans framtid kan dribblas bort mot att ett antal vägar får ett gemensamt nummer och lanseras som turiststråk? Inlandsbanan handlar om människors möjligheter att överleva i en levande landsbygd och att kunna leva även av turism samt att själva kunna resa också på andra tider av året än under turisttrafiktider. Så, kommunikationsministern, de exempel som ges i frågesvaret kan knappast motverka de sociala konsekvenserna som en nedläggning av persontrafiken på inlandsbanan innebär.

Fru talman! Stina Eliasson använder i den här debatten samma debatteknik som jag har mött så många gånger under diskussionen om inlandsbanan. Hon får det att framstå som om inga turister skulle komma till området om man inte får åka på räls med rälsbuss. Det skulle i så fall inte komma några turister med landsvägsbuss och bil. Jag har erfarenhet av att de flesta redan i dag åker på det sättet. Vi slår inte ut turismen i området genom förändringar av persontrafiken på inlandsbanan. Stina Eliasson framställer frågan som om busstrafiken är ointressant. Det är således inte en bra kollektivtrafik som hon eftersträvar. Det gäller i stället att det till varje pris skall rulla en motorvagn på räls. Jag trodde att det var intressant och viktigt för människorna i inlandet att ha goda transportmöjligheter och att de som inte kan åka med egen bil skall kunna åka kollektivt så ofta och snabbt som möjligt. I och med det erbjudande som länstrafikbolagen har, skulle det på de olika avsnitten i inlandsbaneområdet bli fler och snabbare turer med landsvägsbussar än med rälsbussar. Vidare anför Stina Eliasson miljöskäl. Hur ofta har jag inte stångat min panna blodig i denna debatt och konstaterat att rälsbussarna drivs med diesel. De förbrukar mera diesel än landsvägsbussarna. De har dessutom ingen rening i sina motorer, vilket landsvägsbussarna i allt större utsträckning har. Finns det något miljöskäl, Stina Eliasson, att förorda rälsbuss framför landsvägsbuss? Vore det inte hederligt av dem som kämpar för trafiken på räls att i detta fall säga att miljöskälet inte gäller. Någon gång måste man väl ändå kunna erkänna fakta, även om det inte passar det syfte man har med debatten. Stina Eliasson kanske tycker att vi skall elektrifiera inlandsbanan. Det skymtar fram i interpellationen, där hon ställer i utsikt att man med de pengar som SJ skall betala under uppsägningstiden skulle kunna upprusta och elektrifiera banan. Jag försökte ta reda på vad en elektrifiering av inlandsbanan skulle kosta. Man har sagt mig att det rör sig om över 1 000 miljoner, över 1 miljard, att elektrifiera inlandsbanan. Det är naturligtvis helt orealistiskt att då tala om att använda några friställningsmedel för de rälsbussförare som nu inte får fortsatt anställning för att klara dessa behov. Det blir svårt för befolkningen att nå bussarna som går på landsvägen, påstår Stina Eliasson. Nog känner väl både Stina Eliasson och jag till dessa bygder så väl att vi vet att vägarna går genom byarna. Det kommer att bli många fler möjligheter för passagerarna att få tillgång till bussen och nära till bussen. De går till vägen, stoppar bussen, stiger på och stiger av där man vill. Inlandsbanan går i stället utanför byarna, och det är långt till den lilla anhalten där man kan nå tåget. Slutligen förekommer också i interpellationen den vanliga demagogin att vi satsar på stora projekt typ Öresundsbron på bekostnad av inlandsbanan. Det är fråga om helt olika finansieringsmodeller, och det vet Stina Eliasson. Om vi avstår från att bygga Öresundsbron frigörs inte en enda krona som skulle kunna satsas på inlandsbanan. Det skulle vara välgörande om Stina Eliasson ville medverka till att rensa debatten från den typen av missförstånd där man ställer i utsikt att om vi avstår från Öresundsbron skulle vi få mera pengar för att bygga och utveckla inlandsbanan.

Fru talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag tycker att det är tråkigt om jag betecknas som demagog och om det sägs att jag inte förstår hur folk har det i våra trakter. Jag har aldrig sagt att det inte skulle komma några turister om de inte får komma med järnväg, inlandsbanan. Frågan gäller nu inlandsbanan. Min fråga var särskilt fokuserad på vilka negativa sociala konsekvenser som uppstår för dem som mister sitt arbete genom att inlandsbanan läggs ned. Det är väl ändock bättre att använda pengarna till elektrifiering än att göra folk arbetslösa. Det skulle vara en början. Jag tycker faktiskt att det är värt att satsa mycket pengar på att elektrifiera inlandsbanan så att man kombinera godstrafik och persontrafik. Georg Andersson säger att vägarna går genom byarna, och således går bussarna genom byarna. Jag känner dock till så mycket att jag vet att bussarna inte alltid går genom byarna, utan kanske genom de större samhällena. Fru talman! Jag tänker inte använda någon ytterligare repliktid. Genom Nicke Sjödin skulle jag emellertid vilja tala om hur det känns för folk. Jag tror att kommunikationsministern kommer att känna igen detta. Jag har valt en dikt som heter Tåg. Bildtexten lyder: ''Nu är det bestämt. SJ bär sig inte. Då lägger man ner i Norrland.'' Dikten lyder på följande sätt: nu kan vi hälsa hem, skulden tillhör dem som en gång oss lurat att staten är du och jag, -- nej samhället som vi murat är en firma -- en ganska svag. När den sen ej bär sig, när allting går överstyr, var och en då lär sig, att allt var ett börsäventyr. får vi som bor här i norr förutan gny och knorr. Vårt land satsar på eliten, för staten behöver profiten men alls inte dej och mej. men nu ger du ingen vinst du, vik hädan -- där har du ett rep. Förlåt kära Sverige oss om vårt bo är plundrat och kallt, det finns inget mer att slåss om, du har redan tagit allt. Det sistnämnda tror jag dock inte att vi har gjort. Eftersom kommunikationsministern själv bor i dessa trakter säger jag att jag hyser hopp och att jag väntar på en positiv proposition beträffande inlandsbanan och persontrafiken under denna sommar.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Socialministern har överlåtit svaret till miljöministern, vilket torde tyda på att regeringen liksom miljöpartiet anser att miljö och hälsa hör ihop, speciellt kärnkraft och hälsa. Birgitta Dahl har utgått från IAEA-rapporten och funnit att den inte är fullständig. Det är bra. Det är precis vad jag också har funnit: 1. Där saknas sanerarna, 600 000 personer! 2. Där saknas de som flyttat till andra delar av unionen. 4. Där saknas mätningar av hot spots, heta partiklar, som kan orsaka lungcancer vid inandning. Vad saknas mer? Det är svårt att uttala sig om, men så t.ex. stals ett hälsoregister på mer än 500 000 personer i Minsk. Här finns inte data från den oberoende organisationen i Ukraina, bestående av bl.a. kärnfysikern och vetenskapsmannen Tjernousenko, som i dag arbetar i Tjernobyl och som har 2--4 år kvar att leva, eftersom han dragit på sig cancer. Jag hoppas att miljöministern har hunnit läsa igenom de uppgifter som jag överräckte förra gången vi debatterade. Det gällde bl.a. sarkofagens läckage, att 7 000--10 000 människor hade dött efter Tjernobyl, m.m. För fem år sedan drabbades världen av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, sju år tidigare av den i Harrisburg. Vi känner i dag till ganska mycket om dessa olyckor och effekterna av dem, men långt ifrån allt. Mycket har tystats ned både i Harrisburgs och i Tjernobyls radioaktiva områden, i USA såväl som i Sovjet! Det var inte länge sedan man i Rasmussenrapporten påstod att det var mindre troligt att en härdsmälta skulle uppstå än att någon skulle få en meteor i huvudet. Nu vet vi att kärnkraftsolyckorna kommer med sju års mellanrum. Vad svenska folket inte känner till är att det varje dag släpps ut radioaktivitet från våra egna kärnkraftverk, s.k. normalutsläpp. Vad man förmodligen från TV-programmen har fått reda på är att sarkofagen i Tjernobyl i dag hela tiden läcker. Den ständiga anpassningen till ständigt högre doser, som gör att siffrorna för gränsvärden justeras uppåt, t.ex. för bakgrundsstrålning, renkött, svamp, vilt, osv., borde stämma svensken till eftertanke. Är det den ekonomiska kartan som vi skall utgå ifrån? Skall vi följa kartan eller verkligheten? Filmen Tjernobyls barn var en repris av och en skrämmande påminnelse om mina egna erfarenheter från förra året, då jag gjorde en resa till Polesskoe, Bober och Kiev som visades i filmen. Jag mötte föräldrar, ungdomar och barn som hade evakuerats från Pripyat. Jag såg, hörde och mätte med egna ögon, öron och geigermätare. Hansson på läsarnas sida i Dagens Nyheter häromdagen: Kan det tänkas att reaktorerna har läckt radioaktivitet redan tidigare och påskyndat sjukdomsutvecklingen? Eller/och är det såsom Läkare mot kärnvapen påvisat, att strålningens risker är tre fyra gånger högre än vad man tidigare trott, vilket också Internationella strålskyddskommissionen, ICRP, instämmer i, beroende på att man utgått från felaktiga utsläpp från Hiroshima? Forskare och läkare anser att barnleukemi uppträder efter två år och har sitt maximum efter fem--sex år. Detta stämmer mycket väl med de resultat och den verklighet som man lever med i Jag skall också svara på frågan om det skedde utsläpp före Tjernobyl. Ja, precis som i alla länder som har kärnkraft. Reaktorn i Tjernobyl var en experimentreaktor. En person som har mätt strålningen före och efter Tjernobyl, Anatoli Volkov, har fört statistik över utsläppen före och efter Tjernobyl. Han föreläste i Polen denna månad, men försvann plötsligt när han var på väg för att kopiera dessa handlingar till deltagarna på konferensen. Men han hann meddela att: ''Vi har skapat en stor kyrkogård i mitten av Europa och vi vet inte vad vi skall göra med den.'' En professor i den sovjetiska vetenskapsakademin, som också är chef för radiologiska institutionen i Minsk, har gjort en indelning i fyra zoner efter radioaktivitet. Den ena kallar han för dödszonen, och han går ned ända till en curie. Han säger att 18 miljoner människor bor i områden som har för höga värden. Han berättar om barnleukemins ökning i Gomel. Före 1986 hade man tre--fyra fall per barn, som var mycket svåra att behandla. Han talar också om upptaget av strontium 90 i grödorna. 1987 var upptaget av strontium 90 ungefär 15 % av radionukleiderna. 1990 var det Vi vet att våra svenska kärnkraftverk läcker och att Ringhals är det som läcker mest. Jag har frågat om de oförklarligt många ccncerfallen på Värö som har skett under en kort tidsrymd. Vad är orsaken? Vilka bevis finns? Är epidemiologiska undersökningar gjorda? Det allvarliga är nämligen den kontinuerliga strålningen. Det spelar ingen roll hur kortlivad den är. Ingen kan säga vad som är allvarligast. Men allvarligt är att Ringhals har så stora utsläpp jämfört med de andra kärnkraftverken i Sverige. Ja, Ringhals har större utsläpp än de andra kärnkraftverken tillsammans. Då kan man undra om redovisningen från de andra kärnkraftverken är dålig och om den inte är fullständig. T.ex. Barsebäck har mycket låga siffror när det gäller utsläpp. Invändningar kommer säkert att göras om att det bara gäller ädelgaser som är lättflyktiga och kortlivade. Men även ädelgaser som xenon och krypton är tunga gaser, och de kan falla till marken om det är en viss typ av väder.

Herr talman! Får jag först säga att regeringen självfallet anser att hälsa och miljö hör ihop. Det är i själva verket så att en av de bärande tankarna i den miljöpolitiska proposition som vi överlämnade till riksdagen tidigare i våras och som skall debatteras i kammaren på måndag är att de krav som vi nu ställer skall utgå från vad hälsan och miljön tål och vad som krävs av omsorg om hälsan och miljön. Det innebär mycket omfattande omställningar av livsföring och produktionssystem i vårt samhälle och andra om vi skall komma fram till dessa nivåer. Sverige står också som värd för en stor internationell konferens om hälsa och miljö som öppnas i Eva Goe s grannstad Sundsvall om drygt en vecka. För att markera att denna koppling finns kommer både socialministern och jag att aktivt delta i själva konferensen och vi har naturligtvis haft ansvaret för förberedelserna tillsammans med de internationella organisationer, framför allt WHO och FNs miljöstyrelse, som är ansvariga. Jag vill också försäkra att vi ser med utomordentligt allvar på de frågor som detta handlar om och att vi är ytterligt angelägna om att här mer än någonsin iaktta försiktighetsprincipen, dvs. att hellre fälla än fria, att hellre gripa in än att ta risker. Vi får vara beredda att också justera våra värderingar snarast i skärpande riktning allteftersom vi kommer till bättre insikt. Jag vill t.ex. berätta att Sverige som enda land i världen redan har anammat de nya riktlinjer när det gäller riskerna som ICRP har lagt fast. Och vi kommer naturligtvis även fortsättningsvis att följa dessa frågor ytterligt noggrant, både därför att vi har ett ansvar för vår egen befolkning och därför att vi måste medverka i det internationella arbetet på detta område för att få en mer ansvarsfull och strikt hantering av alla frågor av denna karaktär. En ännu större tragedi än den som Eva Goe s hittills har diskuterat är att effekterna av Tjernobyl inte är den enda miljökatastrofen som drabbat människorna i Sovjetunionen eller i Östeuropa. Ett skäl till att det kan vara svårt att identifiera strålningsrelaterade skador är ju att samma typ av skador och sjukdomar också orsakas av den pågående allmänna miljökatastrofen -- utsläppen av farliga ämnen från alla sorters verksamhet, energiproduktion och industriproduktion. Detta är en utomordentligt allvarlig fråga. Ju mer som vi nu ser av dessa samhällen, ju mer de öppnar sig för omvärlden, desto mer avslöjas vidden av det elände som människorna lever i. Detta kommer fram i det europeiska samarbetet, i Östersjösamarbetet. Europas miljöministrar kommer i midsommar att träffas i Prag för diskussioner om hur vi gemensamt kan hjälpas åt för att sanera Östeuropa, inte minst av omsorg om de miljoner människor som lever i områden där hälsoriskerna på grund av miljöskadorna är helt oacceptabla. Sedan vill jag om situationen på Värö-halvön säga att det finns anledning att vara oerhört försiktig med omdömen. Man har upptäckt ett antal tragiska cancerfall som under kort tid har drabbat människor som bor i några hus som ligger på samma gata mycket nära varandra. Det finns i dag ingen förklaring som man utan vidare kan ge till varför det har hänt. Det kan finnas andra källor än de som kärnkraftverket representerar. Jag tror att Eva Goe s håller med mig om att vi med stort allvar och stor ödmjukhet bör försöka identifiera källorna och göra allt vi kan för att hjälpa de människor som berörs av detta, eftersom detta självfallet skapar oro och ångest hos de berörda och deras anhöriga. Det är detta arbete som vi ser exemplifierat i det möte som skall hållas den 8 juni, där man kommer att kunna både informera, samtala och ge stöd och förhoppningsvis få en grund för att gå vidare med att försöka finna orsakerna till de mycket svåra sjukdomsfall som har inträffat.

Herr talman! Efter att ha haft kontakt med naturvårdsenheten är jag väl medveten om att kalkning har gett resultat. Man har också försökt med kaliumgödsling. Just kalkningen har emellertid gett den största effekten, vilket betyder oerhört mycket för livskvaliteten. Vi har ju valt att bo i Norrland, därför att vi älskar det. Det är naturen och människorna som är det positiva -- kanske också ibland detta att det är långt mellan människorna. Jag vill fortsätta att tala om Värö. Både Birgitta Dahl och jag vet mycket väl att man inte kan skylla på en faktor. Det går inte att säga att det är det eller det som är orsaken till att människor dör. Det har sagts att en radaranläggning skulle kunna vara en orsak i sammanhanget. På sistone har man talat mer och mer om mikrovågor och deras påverkan på hälsan. För mig är det viktigt att man börjar med de epidemiologiska undersökningarna, att det blir en registrering och att man i Sverige jämför med de studier som görs i Tjernobyl, även om vi inte har drabbats så mycket av radioaktivitet som människorna där. Då skall vi veta att det enligt de officiella siffrorna bara har kommit ut någon procent av det som fanns i reaktorn i Tjernobyl. Vetenskapsmannen Tjernousenko, en vetenskapsman som blivit knuten till Tjernobyl och som är kärnfysiker och arbetar där för närvarande, säger att förmodligen 60--80 % har kommit ut. Vem har rätt? Det kan inte jag svara på. Det har också pekats på att det vid undersökningar har visat sig att det finns lava inne i reaktorn. 35 ton av lavan har gått igenom det första golvet, och 1,5 ton har gått genom det sista golvet och därmed hotat grundvattnet. Lavan har alltså gått ned i jorden. Shscherbak, som jag har nära kontakt med, påpekade att cancersjukdomarna har ökat i omfattning med 2--2,5 % i den övriga delen av världen. Men i det aktuella området har ökningen blivit drastisk. Det är felaktigt att säga att vi inte kan göra några bedömningar så kort tid efter Tjernobylolyckan. Akut barnleukemi kommer efter två år, och efter fem till sex år uppnås maximum. I min egen bekantskapskrets är det alltför många som har fått leukemi och även alltför många som har fått diabetes. Det gäller alltså barn, och sjukdomen har inte funnits i släkten tidigare. Därför frågar jag mig vad som kommer att hända i Sverige, även om man kan tycka att vi bor långt ifrån Tjernobyl, omkring 200 mil. Det har emellertid påverkat oss, och det kommer också att långsiktigt påverka oss som bor uppe i Västernorrland. Det som kändes svårt efter olyckan var detta att man inte hann med oss. Man var tvungen att tänka på korna som skulle ut på bete. All mätutrustning och all kunskap inriktades därför på Skåne. Därför gick många människor ut i det första regnet utan att skydda sig tillräckligt. Detta gjorde naturligtvis att människor senare kände ångest, om de var gravida eller hade småbarn i vagn.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig dels hur jag motiverar ''det vänskapsförbud som råder för alla personalkategorier på flyktingförläggningarna'', dels om regeringen har för avsikt att verka för att statens invandrarverk omprövar sin inställning till vänskap mellan anställda och asylsökande på förläggningarna. Maria Leissner anför i sin interpellation att invandrarverket instruerat sina anställda att inte ''komma flyktingarna för nära'' och att instruktionen även gäller personal på förläggningarna som inte är anställda av verket utan har annan huvudman. Detta har, enligt Maria Leissner, fått till följd att personalen på förläggningarna inte längre vågar låta sig bjudas på en kopp kaffe hos en asylsökande familj och att svensklärare helt upphör med aktiviteter av rädsla för repressalier från arbetsgivaren. Maria Leissner säger vidare i sin interpellation att hon har svårt att begripa varför alla kategorier av personal och även de som är anställda av annan huvudman än invandrarverket, omfattas av samma regler. Som svar på Maria Leissners första fråga vill jag upplysa om att det är invandrarverket som självständig myndighet som har att fastställa riktlinjer om yrkesetik och förhållningssätt för verkets anställda. Jag vill inledningsvis säga att den beskrivning som Maria Leissner ger av invandrarverkets riktlinjer, intentioner och verklighet är missvisande och felaktig. Det är väl ganska självklart att invandrarverkets personal lika väl som t.ex. sjukvårdspersonal, lärare, hotellpersonal och anställda inom socialtjänsten måste hålla sig med en yrkesetik. Inom alla yrken där man arbetar gentemot ''kund, klient, gäst'' måste frågor om yrkesetik och förhållningssätt diskuteras i någon form. Kraven på yrkesetik och ett yrkesmässigt förhållningssätt måste ställas särskilt höga vid arbete med människor som kan uppleva att de står i ett beroendeförhållande till yrkesutövaren. Yrkesetiska riktlinjer behövs för att trygga de asylsökandes intressen och ge en garanti för att alla behandlas utifrån samma förutsättningar. Utgångspunkten för ett professionellt arbetssätt inom invandrarverket innebär bl.a. att personalen inte kan ha nära vänskaps och kärleksrelationer med asylsökande, eftersom de asylsökande står i ett beroendeförhållande till personalen. Nära vänskaps eller kärleksrelationer mellan personal och asylsökande kan ge asylsökande förhoppningar om särskilda fördelar under vistelsen på förläggningen. Det kan gälla fördelar om påverkan till positivt tillstånd likaväl som förmåner inom ramen för förläggningsverksamheten, t.ex. bättre boende, färre rumskamrater, bättre och snabbare service, generösare bidrag m.m. Det är mot den bakgrunden som invandrarverket har valt att låta riktlinjerna omfatta samtliga personalkategorier. En ytterligare faktor, som verket vägt in i sitt ställningstagande, är att det kan vara mycket svårt för en asylsökande att bedöma vilka personer i personalgruppen som är beslutsfattare. Upplysningsvis vill jag också nämna att personal som har annan huvudman än invandrarverket inte omfattas av riktlinjerna, såvida inte särskilt avtal finns. Invandrarverkets ambition är dock att skriva avtal med samtliga huvudmän, så att riktlinjerna omfattar alla anställda inom förläggningsverksamheten. Det är angeläget att all personal som asylsökande kommer i kontakt med förmedlar samma budskap. En asylsökande kan knappast veta vilken personal som har invandrarverket som huvudman och vilka som inte har det. Målet måste naturligtvis vara att asylsökande och flyktingar skall känna trygghet i att veta att alla behandlas utifrån samma förutsättningar -- en strävan efter objektivitet är grundläggande i den professionella relationen. Jag nämnde inledningsvis att jag anser att det är självklart att invandrarverkets personal, liksom många andra yrkesgrupper, har en yrkesetik. Den är också ett stöd för personalen. Det är lika självklart att en yrkesetik också innebär att personal skall vara vänlig och engagera sig för sina patienter, klienter, elever, gäster eller asylsökande. Slutligen är det lika självklart att man aldrig kan styra känslor med lagar och riktlinjer, men däremot handlingar inom vissa gränser. Gränserna för handlingarna kan aldrig slås fast i strikta regler. Yrkesetik handlar just om att vara medveten om sin yrkesroll, ta ansvar för sin yrkesutövning och i varje situation använda sitt sunda förnuft för att avgöra vad som är riktigt och rimligt. Jag är övertygad om att invandrarverkets personal har gott om sådant sunt förnuft. Eftersom jag menar att invandrarverket redan har en positiv inställning till vänskap mellan anställda och asylsökande, blir således svaret på Maria Leissners fråga att jag inte ämnar verka för en omprövning.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret på min interpellation. I den handbok för yrkesetik och förhållningssätt som invandrarverket har gett ut, och som har reviderats flera gånger, står det bl.a. när det gäller de yrkesetiska problemen, att personalens yrkesmässiga övertag innebär att relationer som uppstår med klienter aldrig kan bli jämlika och ömsesidiga. Detta leder till att personalen måste avstå från att ta emot t.ex. gåvor och måltider, även om man uppfattar att det inte finns några felaktiga intentioner bakom givandet. Det står också att man skall akta sig för nära vänskapsrelationer eller kärleksförhållanden mellan personal och klienter. Man talar om risken för jävssituationer. Följderna av dessa förhållningsregler har ute på förläggningarna, när man har försökt föra ut dem och omsätta dem i praktiken, bl.a. blivit sådana som man kunde läsa om i en intervju i Expressen i februari i år. Där säger en chef för ett av invandrarverkets regionkontor så här: Att bara låta sig bjudas på en kopp kaffe eller en bit mat i en flyktingbarack är ett brott. Hon säger vidare: De här folkgrupperna har ett annat sätt att umgås och det passar inte hos oss. Vår personal skall inte frestas att komma in på fel väg, så att säga. Det är naturligtvis viktigt att också invandrarverkets personal diskuterar yrkesetik, avvägningar och gränser som man inte bör kliva över när det gäller relationer mellan dem som bor i förläggning och de som är anställda av invandrarverket. Men i det här fallet gränsar det nästan till löje när invandrarverket ger ut förhållningsregler som syftar till att skapa ett tomrum på vänskaplighet mellan asylsökande och anställda på förläggningen. Det verkar kanske inte heller vara så oerhört väl motiverat ens med de hänvisningar som görs till en jävssituion. Det är inte särskilt många personalkategorier på en flyktingförläggning som befinner sig i en jävssituation. De allra flesta flyktingförläggningar har inte utredare eller andra beslutsfattare i flyktingarnas omedelbara närhet. Det finns bara på ett fåtal av förläggningarna. Jag har mycket svårt att se vad vaktmästare, dagisfröknar och svensklärare har för jävsförhållanden till asylsökande och flyktingar. Det finns många exempel, som har kommit fram under den tid som har gått sedan de här reglerna antogs av invandrarverket, på hur reglerna har omsatts i praktiken. Det har hänt att människor har blivit avskedade -- i något fall sedermera återanställd -- för att de har haft en kärleksrelation. Det var bl.a. en vaktmästare som blev avskedad. Svensklärare med annan huvudman har blivit hotade med avsked för att de var för vänskapliga mot sina elever. Jag har också hört förtvivlade flyktingar berätta om hur det blev en plötslig förändring när reglerna slog igenom på deras förläggning. Läraren slutade plötsligt att anordna utflykter och upphörde att tala med eleverna utanför lektionerna. Det finns exempel på att tolkar som råkat stanna i tio minuter efter tolkningen och tala med flyktingen inte sedan har varit välkomna mer. Det finns kanske ibland, framför allt när det gäller utredare, ett jävsförhållande som man skall vara försiktig med. Men för det stora antalet personalkategorier och det stora antalet flyktingförläggningar finns inte det problemet. Därför är det så onödigt att skapa misstämning, dåligt humör och att ytterligare förgifta tillvaron för de asylsökande, som redan innan kanske inte har det så förfärligt roligt. Det är därför att lägga sten på börda för de asylsökande när man antar den här typen av regler för yrkesetik och omsätter dem på det sätt som har skett. Jag skulle litet mer specifikt vilja fråga invandrarministern: Vad är det egentligen för beroendeförhållande eller jävssituation som föreligger mellan en asylsökande å ena sidan och vaktmästare och svensklärare å andra sidan som motiverar förbud mot att dricka kaffe tillsammans, vilket det tyvärr handlar om i det här fallet?
Herr talman! Jag tycker att jag, i förhållande till det ämne som den här interpellationen tar upp, gav ett långt och utförligt svar där jag försökte att beskriva precis det som Maria Leissner nu återigen frågar om.

På en flyktingförläggning där man lever tätt inpå varandra kan det hela tiden uppstå missförstånd om att den ena eller den andra favoriseras av vilken personalkategori det vara må. Uppriktigt sagt, Maria Leissner, tycker jag att det inte är så märkligt att invandrarverket försöker lägga fast ett antal yrkesetiska regler. Jag har dessutom bara i ett fall hört talas om att det har uppstått en diskussion och konflikt mellan personal på en flyktingförläggning i en region. På alla andra flyktingförläggningar som finns i landet är detta inget problem. Personalen kan resonera ihop sig. För övrigt tycker jag att det var synd att Maria Leissner inte utnyttjade möjligheten att föra en diskussion på flyktingpolitiska rådet med invandrarverkets generaldirektör, när vi hade denna fråga uppe. Kanske Christina Rogestam i första hand och verksledningen har möjlighet att veta om detta är ett generellt problem eller bara rör vissa ställen. Jag har inte upplevt att detta är någon stor fråga. Jag har läst Christina Rogestams svar på den insändardebatt som uppstod i Expressen efter den artikel som Maria Leissner hänvisade till. Varken Christina Rogestam eller någon bland personalen tycks uppleva detta såsom ett stort problem.
Herr talman! Det kan hända att invandrarverkets generaldirektör inte upplever detta såsom något stort problem, men jag har blivit nerringd under vintern av människor, som arbetar på förläggningar eller är asylsökande och som upplever detta såsom ett stort problem. Det rör deras dagliga liv och totala situation. När man lever på en flyktingförläggning har man ju ingen annanstans att gå, utan de regler och den atmosfär som finns där utformar i stort sett hela ens liv. Jag hade ändå hoppats att kunna upptäcka ett litet avståndstagande hos invandrarministern, åtminstone gentemot de former och den uttolkning som de yrkesetiska reglerna har fått på vissa ställen -- inte på alla förläggningar men på tillräckligt många för att det skall vara ett problem. Jag tycker nog ändå att jag inte har fått svar på min fråga om vilken typ av beroendeförhållande som kan råda mellan den asylsökande och en normal personalkategori på förläggningar som inte är utredningsförläggningar. Jag förstår fortfarande inte vilka beroendeförhållanden som kan påverka beslut om flyktingfrågor. Jävssituationen kanske Maj-Lis Lööw inte nämnde i sitt svar, men det står däremot i invandrarverkets broschyr att man skall försöka undvika jävssituationer och att dessa regler därför har kommit till. Det är ledsamt att sådana här regler skall utformas i det dagliga livet på det sätt som har skett. Det är himla onödigt. De asylsökande har redan en bekymmersam situation och är ganska prisgivna åt atmosfären på förläggningen. De kunde väl åtminstone få möta någon vänskaplighet och kunna dricka kaffe med sin svensklärare utan att denne skall behöva känna sig orolig beträffande sin framtida anställning.
Herr talman! Jag har aldrig någon gång upplevt att Maria Leissner har varit nöjd med ett svar i denna kammare hur mycket man än har ansträngt sig. Jag har sett kanske flera flyktingförläggningar än de flesta i denna kammare har gjort. Jag har mött personalen och sett hur den jobbar. Jag har noterat det engagemang, den vänskap och den människokärlek som präglar personalens verksamhet på flyktingförläggningarna. Jag vill inte att någon skall gå ut från denna kammare med bilden av att ett sådant förhållningssätt gentemot de asylsökande inte är tillåtet på förläggningarna eller att man inte kan dricka kaffe med de asylsökande. Som jag sade i mitt svar är det emellertid svårt att utforma regler för detta. Det handlar mer om att personalen på varje förläggning försöker tillsammans skapa någon form av yrkesetik, där var och en tar ansvar för sin roll gentemot de asylsökande. Detta fungerar i 99,9 % av fallen.

Herr talman! Maria Leissner har ställt sex frågor till mig som alla berör regeringens beslut från den Hon har frågat mig hur regeringens bedömning i dag är av de faktorer som utgjorde grunden för ''december-beslutet''. Maria Leissner har också frågat mig när regeringen har för avsikt att återgå till lagstiftningen i dess helhet och upphäva ''december-beslutet'' samt i vilken utsträckning möjligheten att låta asylsökande stanna under bestämmelsen om humanitära skäl har påverkats av detta beslut. Ingrid Ronne-Björkqvist har också frågat mig om regeringens beslut från den 13 december 1989 och vidare vilka åtgärder regeringen avser vidta för att ta till vara den kunskap och det engagemang, som ideella organisationer kan bidra med för att skapa en generös flyktingpolitik. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Enligt 3 kap. 4 § utlänningslagen kan en utlänning med s.k. flyktingliknande skäl eller en krigsvägrare nekas uppehållstillstånd, om det föreligger särskilda skäl. Med särskilda skäl avses i första hand att den svenska flyktingmottagningen utsätts för långvariga och svåra påfrestningar. Till särskilda skäl kan emellertid också hänföras omständigheter direkt knutna till utlänningens person, såsom t.ex. brottslighet av viss betydelse. Bestämmelsen är tillämplig i varje enskilt asylärende och skall självfallet beaktas vid varje prövning. I de här aktuella regeringsbesluten från den 13 december 1989 anförde regeringen att särskilda skäl förelåg på grund av att det stora antalet asylsökande under de senaste månaderna lett till att mottagnings och utredningssystemet nått gränsen för sin förmåga och att våra möjligheter att ta emot asylsökande under överskådlig tid skulle komma att vara ytterligt begränsade. Mot den bakgrunden ansåg regeringen att den lagparagraf jag nyss refererade till skulle tillämpas. Regeringens bedömning ligger fast och några andra icke angivna skäl finns inte. asylsökande till Sverige, dvs. ungefär lika många som under år 1989. Under första kvartalet år 1991 har 4 000 asylsökande kommit till Sverige. Utvecklingen synes gå i en stabiliserande riktning. I invandrarverkets förläggningar finns dock alltjämt ca 27 000 personer. Detta gör att mottagningssystemet fortfarande är mycket hårt belastat. Regeringen följer utvecklingen mycket noggrant, och jag kan konstatera att det i dag inte föreligger en sådan situation att ''december-beslutet'' kan hävas. Självfallet är ett ställningstagande i den frågan inte kopplat till framtida lagförslag, eftersom regeringen har skyldighet att fortlöpande pröva om beslutet skall bestå. Enligt utlänningslagen får uppehållstillstånd ges till en utlänning som av humanitära skäl bör tillåtas att bosätta sig här. Det är således inte fråga om någon egentlig skyddsbestämmelse utan om en möjlighet att bevilja uppehållstillstånd när det är påkallat av humanitära skäl. ''December-beslutet'' i sig påverkar inte ansökan grundad på renodlat humanitära skäl. När det gäller Maria Leissners fråga om skyddsbehovet vill jag svara följande. Enligt utlänningslagen har en utlänning rätt till asyl i Sverige om utlänningen är krigsvägrare eller om utlänningen, utan att vara flykting, inte vill återvända till sitt hemland på grund av de politiska förhållandena där och kan åberopa tungt vägande omständigheter till stöd för detta. Den sistnämnda gruppen kallas i Sverige de facto-flyktingar. Det är alltså här fråga om utlänningar som inte är flyktingar, och utlänningslagen ger dem också ett i olika hänseenden mer begränsat skydd än vad som gäller för flyktingar i övrigt. De båda grupperna står så till vida flyktingarna nära, att det endast är styrkan av de åberopade skälen som inte räcker för att de skall betraktas som flyktingar. I motsats till vad som gäller för en flykting får tillstånd t.ex. vägras om det föreligger särskilda skäl att inte bevilja asyl. Det avgörande är emellertid alltid skyddsbehovet i det enskilda fallet, oavsett vilken kategori utlänningen tillhör. Generellt kan man därför inte säga att en de facto-flykting har ett mindre skyddsbehov än en flykting i Jag anser mig därmed ha besvarat Maria Leissners och Ingrid Ronne-Björkqvists frågor rörande 13 Björkqvists återstående frågor vill jag lämna följande besked. Jag anser naturligtvis att det är angeläget att söka skapa en bred folklig förankring och en fördjupad frivilligmedverkan både i flyktingmottagandet och i invandrarpolitiken i övrigt. Enskilda människors engagemang måste tas bättre till vara. Den samverkan mellan myndigheter och organisationer som redan i dag förekommer bör utvecklas. Det aktiva och samordnade flyktingmottagande som riksdagen beslutade om våren 1990 erbjuder en bra ram för en sådan systematiserad samverkan. En särskild arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet, med företrädare för frivilliga organisationer och folkrörelser och för närmast berörda departement och myndigheter, tillsattes våren 1990 på regeringens initiativ. Gruppen lämnade i januari i år en rapport till mig med överväganden och förslag om just frivilliga organisationers roll i flyktingmottagandet. Jag anser, med stöd av både rapporten och den remissbehandling den fått, att det finns en betydande potentiell styrka i föreningslivet som skulle kunna bidra till en större mångfald i flyktingmottagandet och därigenom underlätta för flyktingar att bli etablerade och finna sig till rätta i Sverige. Föreningslivet har stora möjligheter att skapa sociala nätverk och förutsättningar för berikande möten mellan olika kulturer. Så sker redan i dag, men enligt min bedömning bör detta kraftfält i flyktingmottagandet kunna ge ännu mer. Regeringen har nyss lämnat en proposition till riksdagen om aktiv flykting och immigrationspolitik m.m. Där ingår bl.a. förslag till riktlinjer för en breddad och fördjupad samverkan i flyktingmottagandet mellan det offentliga och frivilliga organisationer. Jag har erfarit från invandrarverket att nykterhetsrörelsens kursgårdar varit en värdefull resurs under den tid verket hade svårt att ordna tillräckligt antal platser på förläggning och i kommuner. I takt med att situationen i mottagningssystemet för asylsökande och flyktingar stabiliseras och vistelsetiden vid förläggningarna kan kortas blir det naturligt att långsiktiga integrationsinsatser görs först i kommunen inom ramen för det målinriktade samordnade mottagande som riksdagen beslutat om. Jag vill här betona kommuneras möjlighet och frihet att själva vidta aktiva åtgärder i detta syfte. Att stimulera till sådana åtgärder var ett av huvudsyftena bakom det nya system för statlig ersättning till kommunerna som ingick i reformeringen av flyktingmottagandet. Om man inom det kommunala flyktingmottagandet finner att den enskilde flyktingens behov kan tillgodoses genom att engagera en frivillig organisation i arbetet, har kommunen full frihet att satsa på sådana initiativ.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret på min interpellation. För ungefär ett och ett halv år sedan fattade regeringen sitt 13 decemberbeslut, som sedan dess har varit uppe till debatt ett antal gånger i denna kammare. Låt mig köra ett sista varv för min del. Frågan kommer säkert att tas upp från andra håll om ingenting händer. Invandrarverket och regeringen ansåg att gränsen var nådd för hur många asylsökande som Sverige kunde ta emot för ungefär ett och ett halvt år sedan. Man hade ett antal skäl för beslutet den 13 december 1989, som invandrarministern redovisade och som hade att göra med invandrarverkets administrativa kapacitet, våra mottagningsresurser, förläggningplatser och framför allt det stora inflöde som hade kulminerat under de sista månaderna av 1989, framför allt på grund av de s.k. bulgarienturkar som kom på hösten. Det var ett tillfälligt beslut, sade invandrarministern för ett och ett halvt år sedan. Jag tycker att det är värt att notera att den nya lagstiftningen då hade varit i funktion endast ett halvår innan två av de tre paragraferna i flyktinglagen tillfälligtvis opererades bort. Inget av de skäl som anfördes i december 1989 finns kvar i dag.

Saker och ting har gått i stort sett ganska bra. Det är värt att notera att det var samma mängd asylsökande bägge åren. När det gäller förläggningsplatserna finns det nu en pågående nedläggning. Den ena förläggningen efter den andra tas ur bruk. Kommunförbundet och olika kommuner blir mer och mer irriterade på att de platser som de ställt till förfogande och skrivit ett avtal om med invandrarverket inte utnyttjas till fullo. Det finns, som jag ser det, ingenting kvar av de skäl som redovisades för inskränkningarna i lagstiftningen. Apropå resonemanget om inflödet hade vi under hösten 1990 ett inflöde på strax över 2 000 asylsökande per månad. Antalet har under det första kvartalet i år legat på strax under 2 000 per månad, vilket är mindre än hälften av vad det var under de månader som föregick beslutet den 13 december. Man har ibland en känsla av att regeringen hela tiden höjer ribban. Man sätter upp allt högre mål. De förutsättningar som gällde i december 1989 gäller inte nu. Tidigare i dag noterade jag att invandrarministern talade om att det fortfarande finns 27 000 personer på förläggningarna, att det fortfarande tar väldigt lång tid med handläggningen. Många har väntat i mer än ett år. Den nedgång som vi kan notera kan vara tillfällig, säger hon. Alla dessa skäl beaktades inte när man fattade beslutet den 13 december Om man ser till lagen, säger den att det är nödvändigt med en begränsning av asylrätten med hänsyn till landets samlade resurser. Det handlar om en bedömning av hela landets samlade resurser, inte om hur situationen ser ut när det gäller förläggningar eller om hur situationen för tillfället ser ut på invandrarverket. Gissningar om framtiden har ingenting med landets samlade resurser att göra. Det sägs ibland att Sverige tar emot flera flyktingar än övriga Europa, men detta är inte heller något argument. Det har skett en ökning under de senaste fem åren av antalet asylsökande till Europa med 2,5 gånger. Den procentuella ökningen för Sverige är exakt densamma. Det finns ett flertal andra länder som har haft en högre procentuell ökning än vad vi har haft. När detta beslut fattades kritiserades det från många olika håll, inte bara från folkpartiet liberalerna. Den statligt anställde diskrimineringsombudsmannens kritik var ganska bister. I sin anslagsframställning skrev han: ''Det mest negativa som hänt under verksamhetsåret är regeringens beslut i flyktingfrågan den 14 december 1989''. Vidare: ''Allmänhetens förmåga att tolerera flyktinginvandring och särskilt att förstå begreppet de-facto-flykting har, som jag bedömer, lidit stor skada av detta regeringsbeslut, som på så sätt gynnat främlingsfientliga och rasistiska stämningar.'' Jag ber er notera att det är Peter Nobel som talar och inte jag. Jag undrar om inte de samlade argumenten -- inte bara folkpartiet liberalernas utan också regeringens egna argument från december 1989 -- skulle kunna leda till slutsatsen att det är dags, ja, t.o.m. hög tid, att avskaffa 13 december-beslutet så fort som möjligt.

Herr talman! Också jag vill tacka för svaret och hänvisa till Peter Nobel. Redan när flyktingpolitiken skärptes den 13 december 1989 varnade diskrimineringsombudsmannen för att regeringen hade sått ett frö till ökad rasism. Om det ges signaler att vissa människor inte är önskvärda och om det används metoder som upplevs som brutala för att bli av med dessa människor, kan detta leda till att den som inte anses önskvärd också kan anses ha mindre värde. Detta kan också få en förödande effekt för vår generella syn på människovärdet. Peter Nobel påpekade också att det inte är någon tillfällighet att rasismen har blossat upp i länder som har klippt till med den typ av åtgärder som regeringen vidtog 1989. Det som var skamlig Sjöboanda under förra valet upplevs i dag som rumsrent i de mest oväntade kretsar. I Skåne finns det en rad lokala missnöjespartier som förbereder en allians med främlingsfientlighet som enda gemensamma punkt. Ny demokrati vinner skrämmande gehör trots, eller kanske tack vare, den främlingsfientliga undertonen. På en elitseriematch i Globen nyligen stämde en stor del av publiken in i talkören Många som orkar engagera sig och sätta sig in i enskilda flyktingärenden känner sorg och bestörtning över utvecklingen. Det har gett till resultat att tusentals utvisningshotade i dag får hjälp att gömma sig i vårt land. Men tyvärr är det nog ännu fler svenskar som successivt blir avtrubbade och avskärmar sig från det lidande som det gör så ont att ta till sig och som hotar vår egen bekvämlighet. Många människor har anammat den attitydförändring till främlingar som regeringens flyktingpolitik enligt Peter Nobel uppmuntrar till. I det läget är det livsviktigt att man mobiliserar alla positiva krafter som kan motverka en spirande rasism. Men regeringen har i stället valt att på punkt efter punkt gå emot humanitära organisationer, kyrkliga samfund och t.o.m. FNs flyktingkommissariat. Ni har valt konfrontation med många av dem som kunde vara regeringens bästa bundsförvanter i kampen mot en spirande rasism. Maj-Lis Lööw säger i svaret att nykterhetsrörelsens kursgårdar har ''varit en värdefull resurs'' när det var brist på platser. Men den här verksamheten har ju nätt och jämt kommit i gång! Det fanns inte någon brist på platser när kursverksamheten startade. Kontraktet skrevs under sensommaren under 1990 och första kursen kom i gång i höstas. Jag vill fråga invandrarministern: Är nykterhetsrörelsens kursutbud i regeringens ögon en nödlösning, när det är brist på platser i förläggningar och i kommuner, eller är det ett värdefullt alternativ som regeringen vill uppmuntra? Är det en resurs som är värdefull också i dag och framgent? Den projektidé som kontraktet omfattar går ut på att man skall hålla 22 veckors kurser på nykterhetsrörelsens tio kursgårdar under förhoppningsvis tre år. Kurserna skall bidra till att flyktingarna får kontakter i kursgårdarnas närområden. Flyktingarna skall få chans att bli placerade i närliggande kommuner för att de skall kunna behålla kontakten med kursgården och dess nätverk -- ungefär som ett ankare i ett främmande land. För att insatser från frivilligorganisationer skall vara möjliga och bära frukt, är det nödvändigt att verksamheten sanktioneras och får stöd från ansvariga myndigheter på alla nivåer, men där har det funnits brister. I Åre fungerande nykterhetsrörelsens idé alldeles utmärkt. Flyktingarna ville stanna kvar i Jämland. Flyktingssamordnaren i Östersund och kommunalråden sade att flyktingarna var välkomna. Lika fullt skickades flyktingarna av invandrarverket till Norrtälje. Utvärderingen från kursen i Borås avslutas med att man inför kommande kurser mest av allt önskar att invandrarverket skall börja fungera. Man har uppenbarligen inte känt något stöd uppifrån för denna verksamhet. Då finns det stor risk för att den inspiration och entusiasm som finns inom nykterhetsrörelsen dödas. Jag vill upprepa min fråga: Är detta någonting som är värdefullt bara när det är brist på platser, eller är det någonting som regeringen vill uppmuntra även i framtiden?

Herr talman! Som Maria Leissner sade har vi debatterat frågan om december-beslutet åtskilliga gånger, men vi kan ju ta en vända till. Maria Leissner sade att beslutet fattades för att gränsen var nådd för hur många asylsökande Sverige kunde ta emot. Så var dock inte fallet. Vi har tagit emot över 30 000 flyktingar sedan dess. Det var i stället fråga om att just då gick kurvan rakt uppåt och antalet ansylsökande som kom per vecka var lika stort som det annars brukar komma per månad. Det kom lika många per månad som det kom till våra grannländer per år. Berörda myndigheter och organisationer var utsatta för utomordentligt stora prövningar. Det var inte så att 30 000 asylsökande ansågs vara för många 1989 men inte 1990, utan vad som inträffade var att det år 1989 kom 7 000 första halvåret och 23 000 andra halvåret. Också år 1990 åtgick stora resurser och krävdes stora ansträngningar, men flyktingströmmen var mera jämnt fördelad över året. Det blev alltså inte så svårhanterligt, och dessutom hade vi då redan fattat decemberbeslutet. Detta betyder att vi faktiskt fortfarande håller på att hantera en inströmning av 60 000 asylsökande för de två senaste budgetåren, såsom jag påpekade tidigare i dag. Nu säger man att det kommer ''bara'' 2 000 asylsökande per månad eller 4 000 under första kvartalet. Det är klart att det är ''bara'' i förhållande till hur det såg ut i slutet på 1989 och 1990, men omräknat på årsbasis blir det inte några små siffror. Om vi kommer upp i 16 000 eller över 20 000 om året, är det ingen lätt uppgift att hantera. Jag vill peka på att det är en nivå som skulle betraktas som utomordentligt hög och praktiskt taget omöjlig att hantera bara i våra närmaste grannländer. Dessutom har vi ju hela tiden i den här kammaren diskussionen om när väntetiderna sjunker, om hur omänskligt det är för människor att sitta på förläggningar och vänta på uppehållstillstånd. Vi har sagt att den viktigaste frågan måste vara att få ned väntetiderna. Vi vet också att lösningarna inom förläggningsverksamheten inte överallt är de bästa. Vi måste få ett rimligt antal människor på förläggningarna, så att vi kan inrikta oss på de förläggningar som har goda förutsättningar för en bra verksamhet. Vi börjar nu bli framgångsrika i det avseendet, och det är väl då bra att vi kan börja avveckla förläggningar, vilket dock av Maria Leissners partisekreterare har betraktats som en nedrustning av flyktingverksamheten. Vi börjar öka genomströmningen genom förläggningarna och har faktiskt möjligheter att få ordning på verksamheten. Jag tycker att partisekreterarens slutsats är en intellektuell katastrof. Jag vill till Ingrid Ronne-Björkqvist säga att Peter Nobel inte sade att vi inte var tvungna att göra någonting. Han menade sig ha en annan metod för hur vi borde ha gjort, en metod som jag inte tror hade varit genomförbar. Men han sade inte att det inte finns stora svårigheter i detta sammanhang. I förhållande till FNs flyktingkommissariat har vi faktiskt aldrig haft några motsatta uppfattningar i den här frågan. Det är en myt som odlas att vi ständigt skulle stå i konflikt med FNs flyktingkommissarie. Jag har det bästa samarbete med flyktingkommissariatet, både när det gäller svenskt flyktingmottagande och när det gäller vår flyktingpolitik ute i världen. Men så länge vi skall ha den reglerade invandringen kommer vi alltid att avvisa en del människor. Men det betyder inte att de människorna inte är önskvärda, såsom Ingrid Ronne-Björkqvist formulerade det. Det är inte fråga om önskvärda eller inte önskvärda människor, utan det är fråga om att vi på ett eller annat sätt reglerar invandringen till Sverige, vare sig det gäller arbetskraftsinvandringen eller flyktinginvandringen. Till sist några ord om nykterhetsrörelsen. Jag är själv medlem av nykterhetsrörelsen, och jag har uppmanat min folkrörelse att engagera sig i detta. Jag tycker också att det är alldeles utmärkt att den har gjort det. Men för den sakens skull är det inte säkert att tid efter annan just samma projekt och samma typer av engagemang och aktiviteter är de riktiga. Jag försökte nyss att peka på att nu, när genomströmningen i förläggningarna börjar komma i gång, är det framför allt i kommunmottagandet som vi kommer att behöva frivilligorganisationernas engagemang. Jag tycker att också nykterhetsrörelsen skall ta fasta på det och ta fram passande projekt. Men det är möjligt att man också där kan ta till vara den resurs som kursgårdarna utgör.
Herr talman! Vi får ständigt höra både gamla och nya argument för att vi ännu inte kan avveckla 13 december-beslutet. Nu säger invandrarministern något förvånansvärt: att man i december 1989 inte hävdade att gränsen var nådd. Jag har ett mycket bestämt minne av att det var just det som man sade. Man använde en rad uttryck, som att vi har nått gränsen för vår förmåga, vi har nått bristningsgränsen osv. Maj-Lis Lööw säger vidare att det inte kommer lika många asylsökande per månad, utan ibland fler och ibland färre. Slutsatsen blir att man måste vänta tills det kommer ungefär lika många per månad, eftersom vårt system inte kan hantera en situation där flyktingar kommer ojämnt över året. Men, Maj-Lis Lööw, vad är detta för resonemang? Hur skall vi kunna bygga en flyktingpolitik på att styra flyktingarna till att anlända hit när det passar oss, på att dressera olyckshändelserna och dirigera katastroferna ute i världen, diktatorers tillträde och annat elände? Hur skall vi kunna säga åt människor att inordna sig i våra administrativa rutiner? Straffet för att de kommer ojämt fördelade över året skulle bli att vi då tillämpar en snävare lagstiftning än om de hade varit mera disciplinerade. Detta är den slutsats som jag tvingas dra av Maj-Lis Lööws resonemang. Det är någonstans där som vi har den egentliga skärningspunkten mellan en socialdemokratisk flyktingpolitik och en liberal flyktingpolitik. Som liberal utgår jag alltid från det skyddsbehov som en asylsökande har vid ankomsten till Sverige, inte primärt från hur lätt eller svårt vi för tillfället har att ta hand om vederbörande. Det är rimligt att vi ser på de samlade resurserna i Sverige, inte på det tillfälliga tillståndet i flyktingmottagningsapparaten, om vi nu skall följa och även i fortsättningen acceptera den lagstiftning och de förarbeten som vi har och som regeringen utnyttjade den 13 december 1989. Jag noterar att t.o.m. invandrarministern i den proposition som framlades för riksdagen för några dagar sedan skrev att det inte är riktigt att ha en sådan undantagsmöjlighet som vi har nu, där regeringen har möjlighet att ta flera paragrafer i bruk utan att höra riksdagen. Därför föreslog invandrarministern i propositionen att man skulle formulera lagparagrafen på ett annat sätt. Jag tycker att det var en mycket klok insikt, och jag stöder den slutsatsen. Men då borde nästa slutsats vara att det s.k. tillfälliga 13 december-beslutet måste lida mot sitt slut eller att det faktiskt redan har gjort det. Det är inte längre ett tillfälligt beslut. Det börjar likna ett permanent beslut.
Herr talman! Jag sade inte, Maj-Lis Lööw, att Peter Nobel förnekade de svårigheter som fanns -- dem var vi alla medvetna om -- men däremot kritiserade han mycket starkt regeringens väg för att komma till rätta med de svårigeheterna och pekade på risken för att den kan leda till ökad rasism. De tendenserna ser vi också i dag, och därför är det angeläget att regeringen genom att upphäva de åtstramningar som 1989 uppgavs vara tillfälliga ge en signal om att flyktingar inte är ett hot. Då sade invandrarministern att det var fråga om en tillfällig åtstramning och framhöll att det var invandrarministerns personliga åsikt och även hela regeringens åsikt att återställa läget till vad som gällde före december-beslutet, så snart det över huvud taget var möjligt. I dag finns inte längre de särskilda skäl som regeringen hänvisade till. Vi har tvingats att acceptera att det som regeringen har ägnat sig åt under falsk täckmantel är en systematisk och medveten försämring av det svenska flyktingmottagandet. Det är en nedskärning, en skärpning. Det framgår inte minst av de trovärdiga fallbeskrivningar som vi får den ena efter den andra, från människor som är engagerade och kunniga och verkligen har väl på fötterna när de redogör för fallen. Det finns många upprörande fall av inhuman behandling av flyktingfamiljer.

Herr talman! Bo Lundgren frågar om regeringen har för avsikt att genomföra en successiv sänkning av skattetrycket. Svaret på denna fråga är ja. Regeringens mål är att successivt sänka skattetrycket genom en noggrann utgiftsprövning och genom en politik för att öka tillväxten. När de samlade resurserna växer snabbare kan välfärden upprätthållas samtidigt som utgifternas andel av BNP reduceras, vilket möjliggör en sänkning av skattekvoten. Jag vill komplettera detta besked med några reflexioner om innebörden av skattekvoten. Först vill jag säga att skattekvoten är egentligen ett otillräckligt mått på utvecklingen av de offentliga utgifterna. En ansvarstagande regering måste utgå från de ambitioner som finns för välfärden och se till att utgifterna kan finansieras. Det avgörande för skattekvoten är därför ansvaret för helhetsresultatet och noggrannheten i utgiftsprövningen. Under perioden 1976--1982 växte de offentliga utgifternas andel av BNP rekordartat, från 52 till 67 %. Denna starka utgiftsökning var ett tecken på en bristfällig utgiftsprövning och en misslyckad ekonomisk politik. Utgifterna finansierades inte fullt ut. I stället skapades väldiga budgetunderskott. Efter år 1982 har utgiftsprövningen varit hård samtidigt som tillväxten ökat. Utgiftskvoten har kunnat minskas rejält, från 67 till 62 %, trots höjda ambitioner för välfärden. Fortfarande belastas dock statsfinanserna av räntorna från den stora underskottsperioden. Räntorna på statsskulden uppgår nu till 60 miljarder kronor, motsvarande 4 % av BNP. Utan den utgiften hade både utgiftskvoten och skattekvoten varit 4 % lägre. Skattekvoten i Sverige är nu 55,6 %. Nästa år sänks den till 53,4 %. När Bo Lundgren i sin interpellation talar om en sänkning av skattetrycket ''ned till europeisk nivå'' vill jag framhålla att skattekvoten varierar betydligt mellan EGs medlemsländer. Det genomsnittliga skatteuttaget i EG ligger på 41 % av BNP. Men denna siffra döljer en brokig blandning av skattenivåer och uttagsformer. Det går inte att reducera alla dessa skillnader till ett enda genomsnittstal och göra relevanta jämförelser. Som exempel kan jag nämna att Sverige har en större andel av pensionssystemet och sjukförsäkringarna finansierade via skattsedeln jämfört med andra länder. Ett annat skäl till att skattekvoten är ett otillräckligt instrument för jämförelser är att många länder inom EG brottas med underskottsproblem. I 10 av 12 EG-länder går den offentliga sektorn med underskott. Tyskland redovisar t.ex. ett underskott i statsbudgeten på 5 % av BNP. Italien har ett underskott på 10 % av BNP. Det genomsnittliga underskottet i statsfinanserna för EG ligger strax under 5 %. Även om det finns all anledning att vaksamt följa utvecklingen av statens budgetsaldo i Sverige kan jag konstatera att vi, lyckligtvis, positivt avviker från den europeiska nivån. Det påstås ibland att utvecklingen mot ökad europeisk integration skulle tvinga Sverige att drastiskt sänka skatterna. Något sådant tvingande skäl existerar inte. Inom EG finns tvärtom få tvingande formella krav när det gäller skatterna. Den utveckling vi kan se framför oss är en mer gradvis utveckling mot ökad anpassning -- såväl uppåt som nedåt -- mellan skattesystemen i Europa. En svensk anpassning kan också bli aktuell som följd av ökad gränshandel. I takt med att diskussionen om den monetära integrationen tagit fart har också debatten inom EG skiftat karaktär. Krav förs fram på en strängare budgetpolitisk disciplin. Nödvändigheten av att föra en ansvarsfull politik betonas. Budskapet är att de offentliga utgifterna skall vara finansierade. Två stora länder i Europa, Tyskland och Storbritannien, har nyligen beslutat om skattehöjningar för att förstärka finanspolitiken. En jämförelse med andra länder i Europa kompliceras ytterligare av det faktum att utgifterna redovisas olika i olika länder. I Sverige använder vi oss av beskattade transfereringar när det gäller t.ex. pensioner och sjukförsäkring. Det ger en överdriven bild av belastningen på de offentliga utgifterna om man jämför med ett land som tillämpar obeskattade bidrag. Att Sverige gått före med utgifter för pensioner, vård och omsorg till en ökande andel äldre är ytterligare en skillnad som inte syns i de vanligtvis använda jämförelserna. Korrigerat för sådana skillnader framstår inte längre utgifterna i Sverige som avvikande. En kartläggning i senaste långtidsutredningen visar att fler länder i EG har en utgiftskvot på motsvarande nivå som Sverige eller t.o.m. högre än Sverige. Det gäller t.ex. Holland, Belgien, Irland och Danmark. Om vi kvittade vissa betalningsflöden mellan stat och kommun, t.ex. ATP-avgifter och sjukförsäkringsavgifter, och ersatte beskattade transfereringar med motsvarande lägre och obeskattade bidrag eller skatteavdrag, som är vanligt i flera EG-länder, skulle de bokförda offentliga utgifterna sjunka betydligt. Vi skulle få en sänkning av skattekvoten, på papperet. Men det skulle ju bara vara en rent optisk effekt. Samhällsekonomiskt har inget förändrats. Om den här sortens kosmetiska operationer tillgrips är risken uppenbar att viljan att ta itu med verkliga utgiftsminskande åtgärder försvagas. Bo Lundgren frågar vidare om regeringen avser att lägga förslag som innebär att offentliga monopol bryts upp och att enskilda alternativ tillåts och stimuleras. Låt mig slå fast att det avgörande inte är om en verksamhet drivs i privat eller offentlig regi -- det väsentliga är hur väl den uppfyller sina mål. Det finns därför ingen anledning att av dogmatiska skäl hålla fast vid den ena eller andra produktionsformen. I varje skede måste man försöka finna de bästa verksamhetsformerna. Regeringens arbete med att förnya och utveckla den offentliga sektorn innebär att konkurrens och effektivisering stimuleras i en rad olika former.

Herr talman! Så här dags på dagen kan man möjligen ursäkta att Allan Larsson tar till något slags anförande som måste ha varit skrivet för ett annat ändamål. Det visar möjligen intresset för dagen hos en socialdemokratisk finansminister. Det var ett tydligt valtal som Allan Larsson höll. Dess innebörd i klartext var precis det som Bo Lundgren sade, nämligen att socialdemokraterna inte vill sänka skatterna. Ni kommer aldrig att föreslå något sådant. Ni kommer alltid välja något annat. Om jag skall vara alldeles uppriktig, tror jag att precis den typen av resonemang kan man finna om man läser anföranden som Gunnar Sträng har hållit. Gunnar Sträng var finansminister för ganska länge sedan. Han försvarade år efter år och aktivt argumenterade för och genomförde höjda marginalskatter. Argumenteringen var alltid av typen att man för in några kronor extra, och då kan man tillgodose angelägna sociala ändamål. Det tog ganska många år innan socialdemokraterna förstod att denna argumentation var falsk. Jag hoppas att det kan komma socialdemokratiska politiker efter Allan Larsson som så småningom kommer att inse att även det resonemang som finansministern nu gav uttryck för faktiskt är falskt. Den typen av skattepolitik som Allan Larsson förspråkar leder till att vi få mindre och mindre resurser i detta land och färre och sämre möjligheter just att föra en socialt medveten och ansvarsfull politik som kan avhjälpa de brister som finns i dagens Sverige. Detta är för oss i folkpartiet liberalerna det absolut viktigaste skälet till att vi lägger så stor tonvikt vid en ändrad ekonomisk politik med ett viktigt inslag av att vända den hittills förda skattepolitiken, så att skatterna börjar sänkas i stället för att ständigt höjas. Jag beklagar att finansministern inte tycks förstå detta. Jag beklagar honom ännu mera om han förstår men ändå tvingas föra fram argument av den typ som han nu gjorde. Jag vill ta upp ett av de exempel finansministern nämnde. Det handlade om att öka möjligheterna för människornas rehabilitering vid arbetsskador. Regeringen aviserade i januari en förändring i arbetsskadeförsäkringen som enligt en rad utredningar aktivt skulle medverka till att förbättra möjligheterna till rehabilitering. Propositionen mötte motstånd från Landsorganisationen och, tror jag, även från TCO, och den har nu stoppats. Jag undrar om inte Allan Larsson som en pendang till satsningen på rehabiliteringen kunde säga att förslag till förändringar i arbetsskadeförsäkringen skall komma om någon vecka eller så. Det skulle vara för att genomföra något som är bra även för de syften som Allan Larsson säger sig vilja uppnå.

Herr talman! Jag var för en tid sedan i USA. Taxichauffören som körde mig till hotellet berättade om sin arbetssituation och sina villkor. Han hade inte råd med att vara försäkrad. Skulle han behöva sjukvård, hade han inget att betala med. Jag läste samtidigt en intervju med en amerikansk forskare som berättade om sin mamma som hade brutit benet. Mamman var försäkrad, men försäkringen täckte inte kostnaderna. Så man fick lägga ut 1 600 kr. per dag för att klara sjukvårdskostnaderna. För två månader blev det 100 000 kr. Forskaren sade att där gick hans barns universitetsutbildning åt skogen. Han hade inte råd, för nu var sparpengarna slut. Visst är skatterna lägre i USA. Men är det valfrihet som ligger i det? Jag tycker att det finns anledning att jämföra och se vad systemen faktiskt betyder för den enskilde i form av risker och trygghet. Bo Lundgren och Anne Wibble tillmäter skattekvoten den helt avgörande betydelsen för den ekonomins utveckling. Låt mig få peka på att Storbritannien är det land inom EG som har den lägsta skattekvoten. Men det är också det land som just nu har den sämsta ekonomiska utvecklingen. Jag skulle vilja höra Bo Lundgren förklara sambandet mellan dessa saker. Ni gör återigen precis samma misstag som ni alltid har gjort. Ni koncentrerar er på skattesidan. Men det är faktiskt på utgiftssidan som det avgörs om skattekvoten kan gå ned. Vi socialdemokrater har faktiskt visat sedan 1982 att vi kan sänka utgiftskvoten. Den har sjunkit från 67 till 62 %. När ni hade möjligheten höjde ni i stället utgiftskvoten från 52 till 67 %, utan att ha den ordentligt finansierad. Jag läste för en tid sedan ett refererat från moderaternas stämma. Där finns ett uttalande som jag skulle vilja att Bo Lundgren kommenterar: ''Om moderaterna föreslår skattesänkningar, stora skattesänkningar, utan att samtidigt våga ifrågasätta den generella välfärdspolitiken, då finns det tre sätt att fixa det här. Det ena är inflationen, det andra är budgetunderskottet och det tredje är upplåning. Visst, så kan man göra, så gjorde man under de borgerliga åren.'' Det var ett av ombuden på partistämman, Arne Borg, som sade detta. Bo Lundgren, tala om hur ni skall fixa det här! Sedan vill jag ställa en fråga till Anne Wibble. Bengt Westerberg skrev följande i Svenska Dagbladet förra sommaren: ''Det moderata budskapet blir allt tydligare och alltmer oroande. De offentliga insatserna, dvs. välfärdsstaten skall minskas, skatterna sänkas kraftigt och människor i ökad utsträckning själva betala för välfärden - Detta är för folkpartiet en oacceptabel politik. Vi liberaler kommer aldrig att medverka till att den genomförs.'' Kan Anne Wibble förklara vad det är som har hänt sedan förra sommaren?

Herr talman! Jag skall gärna svara på Allan Larssons fråga i anslutning till ett citat av Bengt Westerberg. Jag är glad över att Bengt Westerbergs artiklar röner sådan bred uppskattning även hos andra än folkpartister. Svaret är mycket enkelt. Det program som vi har beskrivit i Ny start för Sverige innehåller skattesänkningar som totalt ansluter till vad vi har sagt från folkpartiet liberalernas sida under många år. Vår inriktning är att komma ned till ett skattetryck på 50 %. Det har såvitt jag vet socialdemokratiska politiker inkl. statsministern också sagt. Det är egentligen inte så märkvärdigt. Den stora skillnaden mellan det program som vi och moderaterna har presenterat, Ny start för Sverige, och det Allan Larsson försöker tala för är att vi har en strategi för hur vi skall nå detta mål och faktiskt börja röra oss nedåt i fråga om skattetryck. Allan Larsson har ingen strategi alls. Det framgår också av att han när han blir trängd börjar prata om någonting som är fullständigt irrelevant, nämligen amerikansk sjukvård eller någon annan företeelse i utlandet. Vi skall väl ändå inte apa efter allting i utlandet. Vi har många bra inslag i svenskt samhällsliv och svensk politik, som vi inte alls har anledning att ge upp. En av de komponenterna finns mycket starkt markerad i vårt program Ny start för Sverige. Det är den solidariska finansieringen av våra socialförsäkringssystem. Den gör att det system som vi har i Sverige i allra högsta grad skiljer sig från dem som finns i andra länder. Det har i varje fall inte vi tänkt att ändra på. Jag vill ta upp en sak som Allan Larsson nämnde i sitt interpellationssvar, som jag tror har en viss betydelse för verkligheten, nämligen detta med internationaliseringen och anpassningen till EG. Allan Larsson sade i svaret att länderna i EG så att säga rör sig mot mitten i fråga om skattetryck, både nerifrån och uppifrån. Det är förmodligen sant. Men om Allan Larsson därmed tror att Sverige kan vänta ut en sådan utveckling utomlands, då tar han tyvärr mycket grundligt miste. Långt innan dessa andra länder i den europeiska gemenskapen ens har kommit i närheten av dagens skattetryck i Sverige, har vårt välstånd krympt katastrofalt. Jag vill i detta sista inlägg varna Allan Larsson för att tro att Sveriges problem på detta sätt skulle kunna lösas genom att omvärlden anpassar sig till något slags svensk lagomnivå. Jag tvingas konstatera det som många har gjort förut, nämligen att en socialdemokratisk politik inte innebär någonting annat än fortsatt mycket högt skattetryck, sannolikt stigande sådant. Jag hoppas sannerligen att ni inte skall få möjlighet att förverkliga den.
Herr talman! Vi har visat i praktiken att vi har kunnat göra det som de borgerliga inte kunde göra under sina år när de hade chansen, nämligen att sänka utgiftstrycket. Vi har tagit ned det kraftfullt. Vi kommer att fortsätta att se till att de offentliga utgifternas andel av produktionen kan fortsätta minska. Men vi skall göra det i den takten att vi samtidigt kan klara våra skyldigheter mot de människor som särskilt behöver samhällets insatser. Därför är sådana fall som det som redovisades i TV häromkvällen en ständigt påminnelse om att man inte skall gå ut med den typen av skattesänkningslöften som ni ger innan vi har resurser för att klara behoven för människor som verkligen behöver vår hjälp. Därför står jag upp för välfärden, för att människor skall kunna ha en god vård och omsorg här i landet. Det innebär att vi måste göra en noggrann avvägning. Jag ställer därför inte upp i er tävlan om vem som kan sänka skatterna mest. Den tävlingen får ni ha med Ian Wachtmeister, som uppenbarligen är svansen som styr högeralliansen. Varför är det så besvärande med en utländsk jämförelse? Jag försökte bara visa på att det kanske ligger ett värde i det sätt på vilket vi har organiserat vår offentliga sektor, vårt försäkringssystem och vår sjukvård. På samma sätt som ni gärna vill jämföra skattetryck kan det vara bra att se vad som är skillnaderna i sätten att åstadkomma detta och hur det faktiskt påverkar människor i deras vardag. Jag tycker också att det kunde vara intressant om Anne Wibble och Bo Lundgren svarade på den fråga jag ställde, om det land som har det lägsta skattetrycket i EG och också den sämsta tillväxten. När ni tillmäter skattekvot och skattetryck den avgörande betydelsen för ekonomiska framsteg kan det vara intressant att få veta varför det inte fungerar i Storbritannien. Wibble anhållit att till protokollet få antecknat att de inte ägde rätt till ytterligare inlägg.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att justera den nu föreslagna gränsen för fjällnära skog till den ursprungliga skogsodlingsgränsen. Åsa Domeij har frågat mig om det är regeringens avsikt att utvidga området som klassas som fjällnära skog i förhållande till vad som låg ovanför domänverkets tidigare skogsodlingsgräns. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Höstens beslut om de fjällnära skogarna är ett uttryck för den vikt vi fäster vid de olika värden som dessa skogar rymmer. De kärva klimatiska förhållandena ställer särskilda krav på skogsbruket. Ett schablonmässigt skogsbruk kan hota den långsiktiga skogsproduktionen och därmed riskera värdefulla sysselsättningstillfällen. Men den fjällnära skogen rymmer också naturvärden och väsentliga värden för rennäringen. De nya bestämmelser som träder i kraft den 1 juli i år syftar till att skydda alla dessa intressen. De ställer nya och väsentliga krav på markägarna. Därför är det viktigt att gränsen för den fjällnära skogen definieras tydligt inför ikraftträdandet. I sitt yttrande över regeringens förslag fäste lagrådet stor vikt vid detta. Den hittillsvarande bestämningen av gränsen för det fjällnära skogsområdet grundas på den skogsodlingsgräns som användes vid riksskogstaxeringen 1969. På statens mark är denna identisk med domänverkets tidigare tillämpade skogsodlingsgräns. Gränsdragningen på privat mark är schablonmässigt gjord och smärre justeringar behöver därför göras. Detta har betonats i regeringens proposition och också uppmärksammats av riksdagen. Trots den korta tid som har stått till förfogande har skogsstyrelsen och berörda skogsvårdsstyrelser utfört ett omfattande kartläggningsarbete som underlag för regeringens beslut om gränsen för den fjällnära skogen. Utgångspunkten för detta arbete har varit att eventuella justeringar skall vara så små som möjligt. Företrädare för de olika intressena har haft möjlighet att framföra sina synpunkter både skriftligt och muntligt. Denna möjlighet har man också utnyttjat i stor utsträckning. Det underlag som skogsstyrelsen överlämnade till regeringen innebar sådana justeringar att arealen fjällnära produktiv skogsmark skulle minska med sammanlagt drygt 70 000 hektar. Med hänvisning till vad Karin Israelsson och Åsa Domeij har anfört i sina frågor kan jag nämna att skogsvårdsstyrelsens förslag för Sorsele kommun innebar en minskning av arealen med ca 1 000 Regeringens beslut om den fjällnära gränsen fattades i förra veckan. Beslutet innebär totalt sett att arealen fjällnära produktiv skogsmark blir oförändrad. Därtill kommer att vissa arealer kalfjäll och andra impediment som tidigare låg nedanför gränsen har flyttats ovanför gränsen. Regeringens beslut är därmed helt i riksdagsbeslutets anda. Jag är medveten om att den korta tid som har stått till förfogande för arbetet kan innebära att vissa ändringar behöver göras framöver när förhållandena kan studeras närmare. Men justeringarna får enligt min mening inte leda till att riksdagsbeslutet om fjällnära skog förfelas.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Man skulle kunna säga bättre sent än aldrig, det har ju dröjt litet att få svar på den här frågan. Det kanske beror på att frågan är litet knepig. Stina Eliasson är t.ex. litet orolig för att man inte kommer att kunna avverka tillräckligt mycket, medan jag är orolig för att det kanske kommer att avverkas för mycket. De fjällnära skogarna är en av de allra viktigaste naturvårdsfrågorna. Dels handlar det om att vi i framtiden också vill ha skog i områden där klimatet är ganska besvärligt, dels handlar det om ansvaret för hotade arter. Sverige har ju skrivit på Bernkonventionen, som syftar till att skydda hotade arters livsmiljö. Det gjorde Sverige redan I dessa områden finns i många fall en hel del arter kvar som i andra delar av landet har slagits ut på grund av ett alltför intensivt skogsbruk. När regeringen lade fram sin proposition var vi från miljöpartiets sida ganska kritiska. Vi menade att förslagen skulle leda till mer byråkrati utan att skyddet egentligen skulle förstärkas så mycket. Men jag tycker ändå att det är viktigt vad som kommer att klassas som fjällnära skog i framtiden, t.ex. med tanke på de skärpningar som kanske kan krävas längre fram. Bakgrunden till min fråga var uppgifter om att det var oenighet mellan skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län å den ena sidan och skogsstyrelsen och domänverket å den andra om hur mycket mark som skulle klassas som fjällnära skog. Skogsvårdsstyrelsen ville, enligt de uppgifter jag fick, skydda mer skog som fjällnära skog i Sedan undrade jag i min fråga hur regeringen skulle hantera detta. Nu har tydligen regeringen, enligt ministern, fattat beslut förra veckan. Jag har inte sett regeringsbeslutet, det kan jag säga redan här, men vad jag förstår rör det sig om en kompromiss, där regeringen har lagt sig någonstans mellan skogsvårdsstyrelsen och skogsstyrelsen. Mats Hellström skakar på huvudet, och han får snart chansen att komma fram och svara. I interpellationssvaret kan man däremot inte utläsa vad som kommer att hända när det gäller Kopparbergs län. Därför skulle jag vilja ha litet tydligare besked om hur det kommer att bli. Sedan skulle jag vilja säga en annan sak om detta som jag tror att man inte tänker på så många gånger. Det är nämligen faktiskt regionalpolitiskt viktigt att skydda den fjällnära skogen och att bli av med de storskaliga skogsbruksmetoderna i det här området. Problemen blev egentligen inte aktuella förrän domänverket började avverka i områden med svårare klimat med rätt så storskaliga och intensiva metoder. Det finns faktiskt en risk för att det blir ett köpmotstånd mot svenska skogsprodukter i utlandet. Det finns tendenser till detta redan i dag, och det köpmotståndet kan riskera att även slå ut det småskaliga och naturvårdsanpassade skogsbruket i dessa trakter. För visst finns det möjligheter till skogsbruk, t.ex. av enskilda markägare som kan försörja sågverken i inlandet. Nu inriktas skogsbruket i dessa trakter mycket på att försörja massaindustrin vid kusten. Vi har kunnat se hur det gått för eskimåerna. När andra gick in med storskaliga metoder och jagade säl för fullt ledde det till en intensiv kampanj mot säljakten, som till slut kom att drabba även eskimåerna, som bedrev en jakt som inte alls var skadlig för sälbeståndet på sikt.

Herr talman! Låt mig framföra en liten fundering om formen för den här debatten. Jag har besvarat en interpellation och en fråga som handlar om den tekniska justering som lagrådet har ansett att vi bör göra av gränsen för fjällnära skog, inför de nya regler som skall gälla från den 1 juli. Under arbetet med detta har man varit orolig på olika håll. Det var ursprunget till såväl Åsa Domeijs fråga som Karin Regeringen har fattat sitt beslut, och det innebär att arealen fjällnära, produktiv skogsmark är oförändrad, ja den har t.o.m. ökat något. Det är således inte fråga om någon minskning eller några kompromisser. I Kopparbergs län sker det faktiskt en ökning med 14 000 ha. På andra håll är det vissa minskningar. Det är fråga om tekniska justeringar, och det är vad denna debatt handlar om. Jag är beredd att diskutera såväl eskimåernas förhållanden som inlandsbanan och bolagisering av statliga åtaganden i största allmänhet. Jag är också beredd att vid lämpligt tillfälle på nytt diskutera innehållet i de regler för fjällnära skogsskötsel som riksdagen har fattat beslut om. Den frågan har Anders Castberger tagit upp till debatt här och nu. Men, herr talman, den frågan hör inte hemma i den här debatten.

Herr talman Det är alldeles riktigt som jordbruksministern säger, att det handlar om tekniska justeringar vad gäller gränser och annat. När jag begärde ordet för replik gjorde jag det närmast för att tala om för Åsa Domeij att det inte stämmer att Karin Israelsson och jag, som har påtagit mig hennes uppgift i dag, är mest oroliga för att man inte skall kunna avverka nog mycket. Det tyckte jag att jag gav belägg för i mitt första anförande. De biologiska förutsättningarna för skogsbruket är ju vad vi vill utgå från. Jag betonar att just de privata skogsägarna, som bor, lever och verkar i dessa områden, har goda kunskaper på detta område. De har i alla tider rättat sig efter de biologiska förutsättningarna. Det har förekommit stor oro beträffande gränsdragningarna. Skogsstyrelserna ute i länen har ansett att det fattade riksdagsbeslutet är för luddigt. När man satte sig ner för att lokalt upprätta dessa gränser, så tyckte man att dessa gränser inte hade någon verklighetsanknytning. I den landsända där jag bor har man försökt göra det bästa möjliga av situationen och rättat sig efter de biologiska förutsättningarna. Men riktigt nöjd är man inte. Det är på sätt och vis fel att föra den här debatten i dag, eftersom man inte vet hur riksdagsbeslutet ser ut. I varje fall vet inte jag det. Det hela har blivit litet snett av den anledningen. Många har tyckt att den tid man hade på sig för att yttra sig kring dessa frågor var väl kort. I en kommun i Jämtland sade någon att man bara hade tre dagar på sig. Men man ansträngde sig och gjorde sitt bästa därför att frågan hade så oerhört stor betydelse.
Herr talman! Jag uppfattade jordbruksministerns svar som att det i detta fall inte hade skett någon kompromiss i Kopparbergs län och att den mark som klassas som fjällnära skog inte har minskat utan snarare ökat något. Jag får väl läsa regeringens förslag och se om det stämmer. Jag vet inte riktigt vad Stina Eliasson och Karin Israelsson är mest oroliga för. I Karin Israelssons interpellation är hela utgångspunkten en oro för att alltför mycket mark skall komma att klassas som fjällnära skog. Det är självklart. Lika självklart är det att centern tyvärr har medverkat till ett sämre beslut ur naturvårdssynpunkt jämfört med de löften som samtliga partier gav före valet.
Herr talman! Frågan om den tekniska ordningen har statsrådet själv givit den inramning som självfallet är nödvändig. Jag kommenterade också jordbruksministerns svar och ställde korta och kompletterande frågor. Jag avstod mycket medvetet från långa pläderingar. Men vill man inte svara på frågor som är viktiga i sammanhanget, kan man naturligtvis alltid skylla på att det är fredagskväll och långt lidet på aftonen. Det skulle trots allt inte vara helt omöjligt för statsrådet att komma närmare ett svar på de frågor som jag ställde med anledning av den tekniska hanteringen och till följd av de svar som gavs på interpellationen och frågan. Låt mig begränsa mig till en enda fråga, som jag alltså upprepar. Jag skall inte reta upp statsrådet med att trampa på ömma tår om hur saken tidigare har skötts. Hur har regeringen avvägt rennäringens intressen i förra veckans beslut. De grannlaga uppgifter som regeringen har när det gäller att fastställa saker och ting på detta område innebär att man också tar ett vidgat ansvar. Jag är väl medveten om att det inte är lätt. Men vad det handlar om är att också beakta ett intresse som inte tidigare har beaktats i någon större utsträckning. Därför är frågan väl motiverad.
Herr talman! Som Åsa Domeij helt riktigt påpekade är det inte jag som har väckt interpellationen. Det är väl inte meningen att vi skall medverka till att ta bort försörjningsmöjligheterna för människor som bor i dessa trakter. Både Karin Israelsson och jag lever i den verklighet som avspeglar sig i interpellationen. Även om det ligger helt utanför interpellationen vill jag tala om för Åsa Domeij att jag är den som i åratal har kämpat för att också svenska kyrkan skall sköta sitt skogsbruk på ett biologiskt och ekologiskt riktigt sätt. Det fick jag utstå mycket kritik för i början, men nu är man på alla håll ense om den saken.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt föra någon debatt i dag med centern om fjällnära skog, utan den här debatten började med att jag konstaterade att mitt frågesvar kanske hade dröjt därför att frågan är knepig. Man kan både ha centerns utgångspunkt, där man framför allt vill skydda markägarna, och den miljöpartistiska utgångspunkten. Det är dock mycket positivt att Stina Eliasson har jobbat aktivt med att förbättra skogsskötseln i kyrkans regi. Det är mycket bra eftersom kyrkan verkligen inte har drivit ett särskilt naturvårdsanpassat skogsbruk. Jag kan bara hoppas att Stina Eliasson i fortsättningen inom centern jobbar för en bättre centerpartistisk naturvårdspolitik.

Herr talman! Jens Eriksson har med anledning av det pågående arbetet med ett EES-avtal frågat om besked kan ges att Sverige inte byter bort fiskerättigheter i svensk zon mot något annat än fiskerättigheter. Jens Eriksson har även frågat om besked kan lämnas att Sverige avvisar joint-stockmanagement-systemet intill dess förhandlingar om medlemskap i EG inleds. länderna fri varucirkulation inom EES-området för fisk och fiskeprodukter i enlighet med de regler som nyligen beslutats inom EFTA. Detta har avvisats av EG som anfört att man i utbyte mot handelslättnader för fiskvaror kräver tillgång till EFTA-ländernas fiskevatten. En sådan koppling mellan handelslättnader och tillträde till fiskeresurser har EFTA-sidan i sin tur bestämt motsatt sig. Denna ståndpunkt bekräftades av samtliga EFTA-länders regeringschefer när de möttes i Wien så sent som för någon vecka sedan. EES-förhandlingarna har nu kommit in i sitt slutskede. EG har trots detta ännu inte lämnat något formellt förhandlingsbud på fiskeriområdet, vilket kritiserats av EFTA-sidan. EFTA-ländernas krav på tillträde till EGs marknad och EGs krav på att i gengäld få tillträde till EFTA-ländernas fiskevatten kvarstår således, vilket innebär helt låsta positioner. I kommunikén från ministermötet den 13 maj 1991 slog EGs och EFTAs ministrar gemensamt fast fiskerisektorns betydelse för balansen i EES-avtalet. När det gäller interpellationens andra delfråga, dvs. den rörande systemet med s.k. joint-stockmanagement eller ömsesidigt tillträde till varandras fiskezoner vid uppfiskandet av den egna zonens kvoter, så har detta system inte varit föremål för någon diskussion mellan parterna i den pågående EES-förhandlingen. För övrigt har EGs upprepade försök att införa systemet i Östersjön avvisats såväl inom Fiskerikommissionen för Östersjön som i de bilaterala fiskekvotsförhandlingarna mellan

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag gör det därför att det hör till god ton och är sed i Sveriges riksdag att man gör så. Det skulle vara ohederligt att inte säga att jag är besviken över det svar jag har fått. Jag är besviken i dubbel bemärkelse. För det första hade jag faktiskt räknat med att få svar från den minister som är ansvarig för förhandlingarna och till vilken jag hade ställt mina frågor. Men jag vet att regeringen har full rättighet att göra så här. Jag betraktar det dock som bristande respekt för en folkvald representant i Sveriges riksdag och även för fiskerinäringen. För det andra är jag besviken över att jordbruksministern helt har undvikit att svara på mina frågor. I ministerns svar finns inget annat än det jag kunnat läsa i tidningarna eller fått kännedom om på annat sätt genom de kontakter jag faktiskt har. Det är en kortfattad sammanställning över vad som har varit. Jag har inte fått veta regeringens inställning när det gäller att byta bort fiskerättigheter mot annat än fiskerättigheter när det gäller att låta EGs fiskeflottor dra in på våra vatten och fiska sina kvoter där. Med mina frågor avsåg jag att få veta regeringens policy när det gäller att slå vakt om de fisketillgångar vi har kvar. Jag har dystra erfarenheter av tidigare avtal. Det gäller EG överenskommelsen 1989 för att nämna några exempel. De har sannerligen inte gagnat svenskt fiske. Vi har inget mer att vare sig ge eller byta bort om vi inte får ett utbyte som gagnar svenskt fiske, och det vet Mats Hellström. Häromdagen läste jag i en tidning att en representant för svenska regeringen har uttalat att det är orimligt att byta bort fiskerättigheter mot något annat än fiskerättigheter. Man talade då om Island. Gäller det också Sverige?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 För ett par dagar sedan läste jag i ett TT meddelande att Sverige hade retat på sig normännen genom att föreslå att fiskefrågorna skulle lösas bilateralt. Om så sker gör det mig inte mindre orolig med tanke på den undfallenhet som regeringen har visat när det har gällt krav som har drabbat fisket. Herr talman! Mina två frågor står obesvarade. De kan praktiskt taget besvaras med ja eller nej. Har jordbruksministern något svar att ge mig och Sveriges fiskerinäring, eller tvingas jag meddela att jordbruksministern och därmed regeringen inte har en fast hållning och inte kan ge oss besked i denna för oss viktiga fråga?
Herr talman! Jag får väl ändå säga att jag tycker att det är litet egendomligt, Jens Eriksson, att i det här sammanhanget hävda att man inte får svar. Det går att läsa innantill. Jens Eriksson säger att det inte finns något bestämt besked om kopplingen mellan handelslättnader och tillträde till fiskeresurser. Det är en viktig fråga för näringen. Ja visst, är det det. Det står i svaret. Svaret har varit tillgängligt en lång tid. En sådan koppling mellan handelslättnader och tillträde till fiskeresurser har EFTA-sidan i sin tur bestämt motsatt sig. Denna ståndpunkt bekräftades av samtliga EFTA-länders regeringschefer när de möttes i Wien så sent som för någon vecka sedan. Jag vet inte hur man skulle kunna ge ett mera kategoriskt svar. I övrigt vill jag säga att det är givet att man skulle kunna gå längre i ett svar, om EG hade lagt ett bud. På den punkten tror jag att Jens Eriksson och jag är överens. Vi beklagar säkert båda att det inte ännu finns ett bud från EG-sidan. Det står också i svaret. Vi har kritiserat detta från EFTA. Vi tycker naturligtvis att det är besvärligt när vi befinner oss i slutskedet av en förhandling att EG ännu inte formellt har givit ett bud. När EG har gjort det kan man naturligtvis utveckla mera synpunkter på ett sådant bud. När det gäller de avgörande frågorna om koppling mellan handelslättnader och resurser står vi fast och säger nej. Det står i svaret. Den uppgift som Jens Eriksson tog fram om att Sverige skulle ha föreslagit bilaterala överläggningar känner jag inte alls till. Däremot vet jag att andra länder har gjort det, och det är tänkbart att det kommer att bli bilaterala överläggningar. Den svenska regeringens helt avgörande utgångspunkt är att vi önskar bli medlemmar av EG. Den för oss i särklass viktigaste frågan är att se till att vi i en EG-förhandling kan ge de svenska fiskarna så bra möjligheter som över huvud taget är tänkbart att som EG-medlemmar få en permanent god fiskeresurs. Den avgörande frågan för oss är att se till att svenskt fiske på lång sikt, inom ramen för ett medlemskap i EG, skall ha en bra fiskeresurs. Det är den för oss och -- det är jag övertygad om -- också för SFR viktigaste frågan. Jag är glad över att vår dialog och våra kontakter med SFR är betydligt mera positiva än vad som kom till uttryck i Jens Erikssons i mitt tycke litet väl sura kommentar.

Herr talman! Det är inga sura kommentarer, Mats Hellström, utan det är min oro inför svenskt fiskes framtid som sätter sina spår i den här debatten. Det här är en oerhört viktig del för det svenska fisket, eftersom vi behöver besked för vår planering för framtiden. Det ingav mig också oro att Mats Hellström något speciellt i fråga om det svenska fisket? Många faktorer pekar åt det hållet, och det inger mig osäkerhet. Inom EFTA är man enig, men kan Sverige ställa sig bakom detta, även om det gäller ett bilateralt avtal med EG? Jag är glad för att Mats Hellström är beredd att göra vad som är möjligt för att hjälpa det svenska fisket. Vi har ju egentligen gått in i ett system som innebär att vi byter fiskerättigheter mot annat; det gjorde vi i anpassningsavtalet 1986. Vad sedan gäller Norges anklagelser mot Sverige står detta i ett TT-meddelande. Jag har det kvar, så Mats Hellström kan få det av mig om han så skulle önska.
Herr talman! I fråga om den sista punkten tror jag att Jens Eriksson refererar till synpunkter som lär ha framförts från Norges sida efter en kommentar av utrikeshandelsministern om att Island hade en särposition inom EFTA. Jag tror att det är vad diskussionen gick tillbaka på. Det är väl en naturlig sak att uttrycka sig som utrikeshandelsministern gjorde i det sammanhanget. Jag återkommer till det som är det för oss helt avgörande. Jag tror och är t.o.m. övertygad om att Jens Eriksson och jag är helt överens på den punkten. Vi avser att bli medlemmar i EG. De steg vi nu tar, vårt arbete inom ramen för EES förhandlingarna, har ju också som syfte att se till att vi på fiskeområdet som EG-medlemmar skall kunna ge de svenska fiskarna en så stark fiskeresurs som möjligt att permament fiska utifrån. Det är utgångspunkten för mig i den här förhandlingen, och det är utgångspunkten för hela regeringen. Av de kontakter vi har haft med SFR har jag förstått att denna synpunkt även delas av SFR. Det vore ju annars konstigt, eftersom det handlar om det svenska fiskets långsiktiga framtid och överlevnad.

Herr talman! Även jag tror att vi kan få ett bra resultat som medlemmar i EG under förutsättning att förhandlingarna sköts på rätt sätt. Vi har fiskevatten, och vi har fisktillgångar som gör att vi egentligen skulle kunna försörja den flotta vi har i dag och hålla den sysselsatt. Om får vi ut de rättigheterna och möjligheterna vid ett medlemskap i EG tvivlar jag inte på att vi kommer att klara svenskt fiske. Jag är däremot rädd för att vi säljer ut oss innan vi når fram till ett medlemskap i EG. Vi kommer ju att avreglera på väldigt många områden inom ramen för EFTA, och detta förtar en hel del av de förhandlingsmöjligheter vi har när vi så småningom skall bli medlemmar i EG. Det skapar också oro på grund av att vi har avreglerat när vi går in i EG, medan man i EG-länderna har kvar en hel del av sitt stöd till fisket. Ett medlemskap i EG kommer dessutom enligt min mening att lyfta upp det svenska fisket och ge det större möjligheter än dem Mats Hellström och hans regering har skapat för Sverige genom att underteckna EFTA-avtalet i
Herr talman! Jag tycker nog att Jens Eriksson är perspektivlös i fråga om den sista punkten. Sverige är nog ändå för närvarande ett av de få länder där fisket inte befinner sig i kris. Det skall vi vara glada för. Man har i Norge haft utomordentliga svårigheter genom de katastrofala följderna av försvinnandet av torsken och loddan. Island har av och till mycket stora svårigheter. Inom EG uppträder permanenta krisfenomen genom att man har ont om vatten och ont om fisk. Det pågår ju som bekant också inom EG stora kampanjer för skrotning av fartyg. Vi har en gynnsam situation, Jens Eriksson. Detta beror till en del på att omständigheterna har varit positiva för oss. Jag vill också säga att regeringens eget förhandlingsarbete har spelat in. Tack vare detta har vi nu en i förhållande till andra länder god fiskeresurs. Det har vi fått bl.a. genom förhandlingar med Sovjetunionen om den vita zonen. Detta har gjort det möjligt för oss både att hushålla med den resurs som torsken och laxen där utgör -- detta är ett intresse som vi har gemensamt med Sovjet -- och att på ett bra sätt kunna förhandla med EG om att svenska fiskare skall ges möjlighet att komma ut exempelvis i Nordsjön på kvoter som man inte alls hade tidigare. Detta betyder också att vi inför en EG-förhandling har en fiskeresurs som för oss är viktig att värna om. Vi har heller ingen dålig utgångspunkt i en sådan förhandling. På den punkten tror jag i så fall att Jens Eriksson och jag har olika uppfattningar.

Fru talman! Finns det något viktigare att tala om än livet? Mänskligt liv och livet självt? Hela livets överlevnad. De fantastiska samspel som är grundförutsättningarna för liv. De samspel som vi hotar med vårt sätt att leva. Svaret är enkelt! Det finns inget viktigare än miljön. Det vet alla när de tänker efter. Och ändå tar man mer hänsyn till kortsiktiga ekonomiska och tekniska fördelar vid valet av politik och individuell livsstil. Men varför är det så tyst? Varför är den politiska miljödebatten så lam? Varför finns det inga åhörare i kammaren denna måndagsförmiddag? Valrörelsen och valet 1988 kom i stor utsträckning att präglas av säldöden i Nordsjön. Rapporteringen i media trängde via TV-apparaterna rätt in i svenska vardagsrum. Miljöproblemen blev mycket påtagliga. Opinionen för de politiska krafter som prioriterar miljön stärktes. Kraften i detta från havet förmedlade budskapet var t.o.m. så starkt att socialdemokraterna tvingades lova ''att bli ett miljöparti i ordets rätta bemärkelse''. Det är lätt att dra paralleller de till opinionskonsekvenser som de två stora kärnkraftsolyckorna, i Harrisburg 1979 och Tjernobyl 1986, medförde. I det första fallet föranledde det socialdemokraterna att helt svänga i frågan om folkomröstningen. Efter Tjernobyl kom så småningom förslag till en annan energipolitik, där 1995 utmålades som år för första reaktorns avstängning. I energipolitiken dröjde det emellertid ända till den senaste vintern, efter förslaget om det som felaktigt kallats ''förtida avveckling'', innan centern kunde förmå socialdemokraterna till en uppgörelse -- inkluderande även folkpartiet -- som konkret är ett steg på vägen till förverkligande av svenska folkets avvecklingskrav. Tillbaka till frågan. Handlar den politiska, passiva miljödebatten om fel saker? Har detaljrikedomen och teknokratiseringen blivit så stor att dramatiken i miljöförändringarna skyms? Jag är allvarligt oroad för det. Miljöpropositionen är ett exempel på ett ambitiöst detaljerat -- men även fragmenterat -- arbete som motverkar ett folkligt deltagande och engagemang. Som utskottsordförande kan jag inte undå att starkt reagera mot det otillständiga av regeringen, att i riksdagsperiodens och valperiodens elfte timme lägga fram en proposition som till sin karaktär nästan är helt omöjlig att behandla på ett anständigt sätt. Var strävan från regeringen att dölja sig bakom en mur av detaljer? Detaljrikedomen i propositionen var sådan, att den jämte de direkt sakliga bristerna, föranledde över 900 yrkanden i motioner från partier och enskilda ledamöter. Jordbruksutskottets personal gick på knä och arbetade både nätter och helger. För att över huvud taget få fram ett betänkande värt namnet måste jag som ordförande konstatera att riksdagens utskott för miljöfrågor var tvunget avstå från att analysera Bara detta sistnämnda är i sig en skandal. Det ligger ingen prestige från min sida i denna kritik. Det är sakallvaret som är vägledande för kritiken. Det är milt uttryckt oansvarigt mot svenska folket att behandla miljöfrågorna som regeringen och Birgitta Dahl nu gjort. Miljöbeslutet borde ha föregåtts av en principiell debatt om de stora miljöproblemen och hur de skall åtgärdas. Centern vill föra in en helt ny, mer principiell syn på miljöpolitiken. Centern anser att samhället skall styras mot en livsstil där hänsyn tas till naturen och till våra medmänniskor. I ekohumanismen, som är grunden för centerns politik, förenas ekologi och humanism. Ekohumanismen innebär en helhetssyn på människa och miljö, byggd på respekt för livet. Kvalitet skall bli viktigare än kvantitet. Ekonomin skall baseras på att bruka, inte förbruka. Genom ekonomisk styrning och klara spelregler kan marknad och teknisk utveckling leda till ett samhälle där ekologi och ekonomi står i samklang med varandra. Centern vill bygga samhället för en varaktig och hållbar utveckling. Sverige måste fungera som en del i ett uthålligt globalt system. Genom ökad kunskap, personligt ansvar och internationellt samarbete är en sådan förändring möjlig. För att göra miljödebatten mer begriplig har vi från centern föreslagit fyra principer -- grundregler -- att testa dagsläget, ambitioner och lagstiftning mot. Jag skall säga några ord om de principerna. I det ekologiska systemet går allt material runt i kretsloppet, alla rester är nyttiga. De bryts ned och används på nytt. Det är inte längre tillräckligt att bara skärpa utsläppsnormer, utan för att få en uthållig utveckling krävs totala lösningar som bygger på systemförändringar. Grundfelet i vår nuvarande resurshantering är att resurser hämtas från ett ställe, förädlas, används och sedan blir sopor på soptippen eller utsläpp i luft och vatten i ett linjärt system. Nyckeln till ett uthålligt samhälle ligger i att skapa slutna kretslopp, cyklista system, också inom industrisamhället. Målet måste vara att resursförbrukningen upphör, att vi använder resurser utan att förbruka dem -- precis som sker i ett moget ekologiskt kretslopp. Ju effektivare produktionsmetoder vi lyckas införa, desto mindre råvaror behöver tillföras och desto lättare kommer det att bli att utveckla fungerande kretslopp. Allt avfall skall antingen återföras till naturens kretslopp eller till ny användning. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete kommer att kunna mätas genom att avfall och utsläpp minskar. Detta måste avspeglas också i vårt sätt att mäta samhällets effektivitet, som vi anser bör göras i en s.k. grön bruttonationalprodukt, kanske produktionsvärdet dividerat med avfallsproduktion. Ren produktion och resurssnål teknik följer principen om slutna kretslopp, där både avfall vid produktionen och varan efter användning återförs endera till ny användning eller tillbaka till naturens kretslopp. Med en sådan teknik kan produktionen ökas utan att miljön påverkas. Därmed skapas verkliga möjligheter för såväl uthållig utveckling som uthållig tillväxt. Ren produktion och resurssnål teknik är strategiska utvecklingsområden, med hela världen som möjlig marknad. Samhällsplaneringen skall syfta till att skapa fullständiga lokala miljöer, fungerande lokalsamhällen, i såväl storstäder som andra tätorter och på landsbygd. Miljöhänsyn måste ingå i allt planering. Produktion, boende och service kan då vävas samman till en lokal mångsidighet, som begränsar transporter och föroreningar. Decentralisering är därför ett medel för att skapa ett miljövänligt samhälle som är effektivt och samtidigt ger livskvalitet. I ett decentraliserat samhälle utvecklas livsmönster som ger förutsättningar för en fullvärdig miljö. Det bygger på de enskilda människornas egna insatser och egen vilja att ta personligt ansvar i samverkan med andra. Miljöansvaret stimuleras när besluten decentraliseras och man ser samband mellan beslut och handlande. För att klara miljöproblemen är det nödvändigt att utveckla en ny livsstil som tar hänsyn till sambandet natur-människa-samhälle. I vardagens konsumtion måste man göra en kostnad-nytta-bedömning, inte bara med hänsyn till privatekonomin utan även till miljö och samhälle. Miljöavgifter, panter och individuellt försäkringsansvar och miljömärkning av produkter kan hjälpa den enskilde till bättre totalbedömning och möjligheter att ta ett eget och större personligt ansvar. Livskvaliteten avgörs inte endast av materiell konsumtion, i varje fall inte av mängden producerade sopor, utan mer av på vilket sätt människans materiella och immateriella behov tillgodoses. Det är de många människornas attityd till sin konsumtion som styr produktionen. Med ökad kunskap, ökat ansvar och med etiska regler för hänsynen till medmänniskor och miljö påverkas efterfrågan på ett för miljö positivt sätt. Attityden klorblekt papper är ett bra exempel på detta. Människans syn på livskvalitet och livsstil påverkar därigenom också produktionen. Vi anser att miljölagstiftningen måste förändras så att den genomsyras av kretsloppstänkande. Utskottsmajoriteten har avvisat våra förslag om inriktningen av miljöpolitiken och kravet att regeringen måste ge miljölagutredningen tilläggsdirektiv att utforma miljölagstiftningen utifrån de principer som vi här redovisat. Jag yrkar bifall till reservation nr 3 om miljöpolitikens inriktning. Ekonomiska styrmedel måste i en miljöanpassad marknadsekonomi användas i ökad utsträckning för att ge de rätta signalerna. Miljöavgiftsutredningen påbörjade ett viktigt arbete med att ge ett politiskt hanterbart underlag för att införa miljöavgifter. Regeringen och utskottsmajoriteten tar enbart fasta på ett fåtal av miljöavgiftsutredningens förslag. När det bränner till och när regeringen möter motstånd från starka påtryckningsgrupper, som skogsindustrin, då törs man inte införa miljöavgifter. Centern vill införa miljöavgifter på klor. Det är ett av de mest naturvidriga ämnen som släpps ut i naturen, och därför är det angeläget att se till att man snabbt upphör med dessa utsläpp. Centern vill gå vidare med att både införa internationella miljöavgifter och miljöavgifter i Sverige. Jag anser att Sverige kan och bör visa vägen för hur miljöavgifter kan utformas. Miljöhoten är globala. Utsläpp i luft och vatten känner inga nationsgränser. Växthuseffekten, som följer av ökade utsläpp av koldioxid och andra gaser till atmosfären utgör, liksom angreppen på ozonskiktet, ett allvarligt hot mot vår överlevnad. Det krävs internationellt samarbete och internationella lösningar. Överstatliga bindande beslut kan bli nödvändiga på miljöområdet. De internationella åtgärderna för att reducera de gränsöverskridande föroreningarna i luft och vatten måste innefatta ekonomiska styrmedel. Det är nödvändigt med överföring av resurser för att möjliggöra investeringar i bl.a. reningsteknik i ekonomiskt svagare länder. Världen över behövs också ett utbyte av information mellan länder om miljövänliga produktionsmetoder och fungerande regelverk för miljöarbetet. När järnridån i Europa rasat har miljöproblemen i den östra delen av Europa blivit allt tydligare. Människor mår dåligt och på vissa håll minskar medellivslängden. Det krävs enorma investeringar i miljöteknik för att åtgärda problemen. Men i många fall är skadorna obotliga. Situationen i tredje världen glöms lätt bort, när miljöeländet i Öst och Centraleuropa tornar upp sig. Problemen med ökenutredning och försaltning, regnskogsavverkning och dumpning av miljöskadliga avfall i tredje världen ökar. Fattiga länder tvingas av ekonomiska skäl att våldföra sig på naturen. För att radikalt ställa om kursen -- både i Öst och Centraleuropas länder och i fattiga u-länder -- behövs därför internationella miljöfonder, som fogar kapital till kunskap om trygg miljöteknik. Vi i de rika industriländerna har råd att göra investeringar för den globala miljöns skull. Det är vår återbetalning på den skuld till miljön som vårt levnadssätt har orsakat. 1985 var en logisk uppföljning av vårt engagemang för Genèvekonventionen. Luftvårdsfonden skulle möjliggöra konkreta åtgärder. Förslaget fick riksdagens stöd, men den svenska regeringen har saknat engagemang i ärendet. Efter åratal av väntan och tjat fördes det svenska initiativet fram i Men nu tycks den socialdemokratiska regeringen tro att idén kan bytas bort mot miljöåtgärder i Östeuropa. Men luftvårdsfonden är inte utbytbar. Den är en del i ett omfattande internationellt åtgärdsprogram, där rader av initiativ måste komplettera varandra. Det är anmärkningsvärt att inte samma princip som råder i biståndspolitiken också kan få bli gällande på miljöpolitikens område. Centern föreslår inrättandet av en global miljöfond, där industriländerna står för finansieringen, genom att avsätta en del av sin BNP, så småningom 0,5 %. miljarder kronor per år. Det låter som mycket pengar, men ändå en droppe i havet. Helsingforskommissionens estniske ordförande gjorde för några dagar sedan i Stockholm beräkningen att det bara i Estland skulle krävas insatser i storleksordningen 600 miljarder kronor för att restaurera miljön efter planekonomins och kommunismens misshushållning. Fru talman! Med vad jag nu sagt har jag velat visa på grunddragen i centerns miljösyn både nationellt och internationellt. Jag har -- för att sträva efter en inledande principiell debatt -- endast yrkat bifall till vår första principreservation. Det paradoxala i vårt betänkande är emellertid -- och här måste jag få en förklaring från majoriteten, dvs. socialdemokraterna stödda av moderater och/eller vänsterpartister -- att man avvisar centerns grundläggande principer med hänvisning till att man inte har någon grundläggande avvikande mening i propositionen. Men sedan, då vi behandlar konkreta förslag för att möjliggöra slutna kretslopp på avfallsområdet eller i industriprocesser, då blir även dessa förslag avslagna. Därmed vågar jag påstå att debatten om principerna inte är slutförd, och den majoritet som står bakom utskottsbetänkandet i dessa delar saknar en nödvändig helhetssyn på miljön för att garantera en uthållig utveckling. Karin Starrin och Lennart Brunander kommer i den fortsatta debatten att mera i detalj gå in på områden som föroreningar, lagstiftning och naturvård och beröra några av de 249 reservationerna och vårt särskilda yttrande till detta mastodontbetänkande. Avslutningsvis: Låt oss besinna vårt ansvar som politiker! Vi har den dubbla uppgiften att vara de många människornas lyssnande företrädare och samtidigt centralt placerade opinionsbildare. Vi skall fånga upp signalerna om krav på förändringar. Vi skall också föra en debatt och besluta på ett sätt som folk begriper och kan engagera sig för. Tyvärr tar den miljödebatt vi nu för inte vara på de många människornas stora miljöengagemang. Bl.a. därför att den är så detaljrik, fragmenterad och oöverskådlig. Ansvaret för detta vilar naturligtvis på oss alla, men mest på regeringen och Birgitta Vi behöver både rena miljön och rensa debatten och därigenom få stöd för en ansvarsfull politik för framtiden. Centerns miljöprinciper ger underlag för detta.

Fru talman! Att skydda och förbättra miljön är en av vår tids viktigaste uppgifter. Vi moderater är övertygade om att detta endast är möjligt i en fri marknadsekonomi med mångfald och pluralism och med fria, ansvarstagande medborgare. Det är därför beklagligt -- och där håller jag med utskottets ordförande att behandlingen av regeringens miljöproposition och oppositionspartiernas motioner har skett under mycket hård tidspress. Utskottets möjlighet att på djupet tränga in i de ofta mycket kloka förslagen från oppositionen har varit nästintill obefintlig. Det är faktiskt inte regeringens förslag som vållat bekymmer. Till stor del är ju miljöpropositionen ett senkommet fullföljande av riksdagens miljöbeslut 1988. Många av dessa beslut togs med starkt socialdemokratiskt motstånd. Detta är kanske den psykologiska förklaringen till att förslagen kommer först tre år senare. Nu presenterades de dessutom som fräscha socialdemokratiska idéer. Självgodheten och det ohämmade skrytet över de egna insatserna blir mot den bakgrunden direkt pinsamma. Vanskligheten att behandla miljöfrågorna i treårsintervall framstår tydligt. De är för viktiga för att integreras i den socialdemokratiska valplaneringen. Riksdagens möjlighet att på djupet analysera alla de motionsförslag som propositionen givit anledning till och som till en del väcktes i januari och ännu tidigare har varit minimal. Detta är otillfredsställande, särskilt som det ju erfarenhetsmässigt visar sig att det är i oppositionsförslagen vi finner de nya idéerna och de nya greppen inom miljöpolitiken. I en viktig miljöfråga -- kanske den viktigaste -- backar regeringen in i framtiden. Växthuseffekten utgör vår tids största och allvarligaste miljöhot. Brundtlandkommissionen placerade den på topplats och rekommenderade nationella och internationella åtgärder. Sveriges riksdag var det första parlament som med sitt beslut om koldioxiden tog ett första steg för att uppfylla kommissionens krav. Riksdagen biföll ju 1988 en centermotion och en moderatmotion och tillkännagav att ''regeringen bör kartlägga energianvändningens effekter på koldioxidhalten i atmosfären och utarbeta ett program för att minska utsläppen till vad naturen tål. Som ett nationellt delmål bör anges att koldioxidutsläppen icke bör ökas utöver den nivå de har idag.'' Under valrörelsen 1988 inträdde emellertid en märklig förändring. På sitt karakteristiska sätt uppträdde Birgitta Dahl som om hon själv drivit igenom det viktiga koldioxidbeslutet. Efter valdagen blev attityden en annan. Då var det mer andan i en replik till Lars Ernestam i en annan miljöfråga som gällde. Hon sade då: Valet är över nu, Lars Ernestam. Miljöminister Dahl har ägnat mycket tid åt att misstänkliggöra beslutet. Ena dagen har hon kallat det ''stolligt'', andra dagen har hon felaktigt hävdat att koldioxidtaket var genombrutet. Hon har dessutom antagit att 1988 är utgångsåret för beslutet. Detta är ologiskt. Riksdagen antog målet i juni 1988. En handlingskraftig regering hade alltså redan då kunnat vidta mått och steg för att minska koldioxidutsläppen. Det gjorde förvisso inte den socialdemokratiska regeringen. Men det visar ju ändå att det självklara basåret är 1987. Detta år har också använts av naturvårdsverket. Fru talman! Torontokonferensen sommaren 1988 med vetenskapsmän och politiker från hela världen utfärdade rekommendationen att i-länderna skulle minska sina utsläpp av koldioxid med 20 % till år 2005. Även här utgår man från basåret 1987. Nu föreslår Birgitta Dahl att riksdagen skall fatta beslut om ett nytt koldioxidmål. Sverige skall verka för att utsläppen i Västeuropa år 2000 inte får överskrida dagens nivå för att därefter minska. Vårt lands egen roll i det klimatvårdande arbetet preciseras inte. Det är i sanning att dra sig undan ansvar. Skillnaden i vårt uppträdande på detta område och på freonområdet är iögonfallande. EG och EFTA-länderna beslutade redan förra året att verka för en stabilisering av utsläppen till år 2000. Ett halvår senare träder den svenska regeringen fram och kräver att Sverige skall verka för en stabilisering av utsläppen, trots att alla beslut redan är fattade. Många stora länder i Västeuropa har dessutom beslutat att minska sina utsläpp med mellan 20--25 % till år 2005. Sanningen är att Sverige -- med socialdemokraternas goda minne -- med socialdemokraternas god minne -- intar bakåtsträvarens roll i den golobalt viktigaste miljöfrågan.

Just så var det, och just så är det. Man kan undra varför socialdemokraterna i denna helt avgörande miljöfråga intar en så felaktig hållning. Jag kan tänka mig en förklaring. Socialdemokraterna vill kunna splittra en borgerlig regering genom att t.ex. föreslå en kärnkraftsavveckling som startar 1997. Vi har sett politiskt falskspel av detta slag tidigare. I den moderata reservationen om atmosfären och klimatet föreslår vi att Sverige skall följa riksdagens tidigare beslut om att de svenska koldioxidutsläppen inte får överstiga 1987 års nivå och att de dessutom skall minska med 20 % till år 2005. Moderata samlingspartiets krav är tufft men nödvändigt. Det handlar om Sveriges internationella ansvar. Fru talman! Vi saknar prioriteringar i miljöpropositionen. Det är faktiskt en förutsättning för att miljöarbetet skall bli framgångsrikt. I vår motion tar vi upp utvärderingar som gjorts på andra håll i världen. Det amerikanska naturvårdsverkets analys utgick från naturens krav, cancerrisker och andra hälsorisker och väldfärd. I denna utvärdering kom luftföroreningarna högst och uttunningen av ozonskiktet på andra plats. Växthuseffekten fick en topplacering när det gäller ekologisk fara men utgör däremot inte någon omedelbar hälsorisk. FN kommissionen för miljö och utveckling -- som jag har talat om tidigare -- sätter växthuseffekten främst, följt av hotet mot ozonskiktet, luftföroreningarna och hotet mot våra vatten. Jag anser att Sverige bör göra en egen studie, som naturvårdsverket bör samordna, med förslag till hur miljöfrågorna bör prioriteras. Med en sådan studie skulle vi kanske slippa att en del miljömässigt betydelselösa symbolfrågor togs upp och presenterades som viktiga miljöinsatser. Sagan om PET-flaskan är bara ett exempel. Vi moderater har i ett par reservationer pekat på hur vi vill driva på utvecklingen i miljövänlig riktning genom att använda ekonomiska styrmedel. Det var inte länge sedan socialdemokraterna motsatte sig borgerliga förslag om olika miljöavgifter. Socialdemokraterna försökte då använda det felaktiga argumentet att miljöavgifterna innebar att industrin skulle kunna köpa sig fria från miljövårdande insatser. 1988 svängde socialdemokraterna. Svängningen hade sin grund främst i statsfinansiella skäl; man hade funnit en ny luckrativ mjölkko. Från moderat sida säger vi nej till skattehöjningar. Vi vill därför att miljöavgifterna skall användas för att förbättra miljön. Vi vill t.ex. att svavelskatten ändras till en svavelavgift och används för att minska försurningsskadorna, exempelvis genom ökad kalkning. Vi har på det viset velat tillföra kalkningsanslaget 50 miljoner. Kompromissen i utskottet stannade på en höjning med 20 miljoner. Fru talman! Vi vill även använda ekonomiska stimulanser för att göra miljön bättre. Massaindustrin fick ju ett tufft beting av riksdagen 1988. Senast år 1992 skulle utsläppen av organiska klorföreningar ner till 1,5 kilo TOC1 per ton massa. För att ytterligare minska dessa utsläpp vill moderata samlingspartiet införa en skatterabatt på 50 kr. per kilo AOX -- som är det nya sättet att mäta detta -- i intervallet 1 kilo till 0,3 kilo AOX per ton massa. Så länge vår omvärld, med ofta lägre krav än de vi har på svensk industri, inte har infört miljöavgifter tycker vi att stimulansmodellen är den enda möjliga. Vi får annars en orimlig skattebelastning på vår egen industri. Vi tror att denna metod kan ge goda miljöeffekter även på andra områden. Vi har här en delvis annan inställning än centerpartiet. Vi är rädda för att miljöavgifter på svensk industri i detta avseende kan medföra oacceptabla risker. Vi vill också pröva ett nytt miljöpolitiskt instrument i Sverige, det gäller s.k. utsläppsrätter. Ordet leder egentligen tanken fel. Det är ju i själva verket fråga om att sätta så låga utsläppsvärden för ett område att man vet att inga miljöskador uppkommer. När detta väl är gjort får de anläggningar som står för utsläppen anpassas så att kraven uppnås. Det visar sig då mycket ofta att denna anpassing sker till en betydligt lägre kostnad än med andra metoder. Man får därigenom en stor miljöförbättring för pengarna. Vi har i en reservation tillsammans med folkpartet liberalerna givit ett exempel på hur metoden skall kunna användas på ett aktuellt område. I propositionen föreslås att kustbaserade reningsverk för mer än 10 000 personer från norska kusten till Stockholms norra skärgård skall ha en 50-procentig kvävereduktion. Den svenska miljöskyddslagen föreskriver att varje anläggning skall bedömas för sig och alltså få egna villkor. Kommunförbundet har uppvaktat jordbruksutskottet och redovisat investeringskostnaden för detta alternativ till ca 4 miljarder kronor. Man har också varnat för att den höga kostnaden kommer att leda till kraftigt höjda vatten och avloppsavgifter. Eftersom kväveutsläppen påverkar miljön i större områden skulle systemet med utsläppsrätter kunna användas för att radikalt minska investeringskostnaderna. Det räcker ju att indela kusten i lämpliga zoner och inom dessa kräva kväveminskningar med minst 50 %. Kommunerna kan då förhandla med varandra om hur målet skall uppnås. Om kväveutsläppen kan minskas på andra sätt, exempelvis genom anläggande av våtmark som kvävefälla, skall detta också kunna användas och inräknas i denna måljsättning. Våtmarkerna kan ju dessutom tillföra nya naturvärden. Jag är övertygad om att Sverige skulle spara åtskilliga miljarder i minskade investeringar om denna metod kunde tillämpas. Dessa besparingar skulle då till en del stå till förfogande för andra viktiga miljöinsatser. Det har tyvärr i utskottet inte funnits möjligheter att få gehör för denna tanke. Fru talman! Enligt vår uppfattning kommer i framtiden de största miljöinsatserna att komma till stånd i ett nära samarbete med EG och förhoppningsvis från 1995 med vårt land som en del av EG. EG kommer att driva på demokratiseringsprocessen i Öst och Öst och Centraleuropa skall kunna lösas fordras en övergång till marknadsekonomi och politisk pluralism. Vi vill att Sverige som medlem av EG verkar pådrivande i miljöfrågorna. I en rad reservationer har vi angivit områden för detta. Vi bör t.ex. verka för att likvärdiga ekonomiska styrmedel på miljöområdet införs i Europas länder. Det pågår för närvarande ett omfattande arbete i EG kommissionen för att undersöka möjligheterna att införa just miljöavgifter. Vi vill samordna vårt miljömärkningssystem med det som nu tas fram inom EG. Vi tycker att Sverige skall verka för skärpta avgasreningskrav för tunga fordon från 1996. EGs krav är för närvarande något lägre än de amerikanska. Det finns möjlighet att verka för en förändring på detta. Även på jordbrukets område är det viktigt att vi får till stånd en anpassning av våra regler till dem inom EG. I de fall vi tycker det är motiverat av miljöeller djurhälsoskäl skall vi självfallet också verka för skärpta bestämmelser inom EG. Vi tycker också att vi i Sverige på vissa områden skall kunna införa miljökvalitetsnormer för luft och vatten på samma sätt som man gjort i EG. Vi uppskattar utskottets skrivning, att vi utgår från att Sverige skall bli fullvärdig medlem i EGs miljövårdsbyrå Fru talman! Jag vill till slut beröra en fråga som vi har reserverat oss emot. Den kom upp i samband med naturvårdsverkets inköp av skogsmarker. Många skogägare har haft idéer om att skapa ett mer mångfasetterat skogbruk, med stor hänsyn till skogens skönhetsvärden. De har ofta hindrats av Sveriges stelbenta, byråkratiska skogsvårdslagstiftning. Regleringarna har därigenom skapat ett allvarigt hot mot många unika biotoper. Samma politiker som tidigare i detalj styrt markanvändningen i skogen vill nu råda bot på detta problem genom nya regleringar. Man vill inskränka ägande och brukanderätten. I det betänkande som vi nu behandlar har socialdemokraterna stött en motion från vänsterpartiet som har denna inriktning. Utskottsmajoriteten vill att ersättningsvillkoren skall försämras. Markägaren skall i framtiden tvingas acceptera större intrång utan ersättning. Birgitta Dahl har i en artikel nyligen förklarat att hon helhjärtat stöder dessa tankegångar. Socialdemokraterna har åter valt den socialistiska vägen. På samma sätt som löntagarfonderna var ett försök till socialisering av företagen med företagens och löntagarnas pengar, är detta ett sätt att socialisera naturvården med markägarnas tillgångar. I en tid när svensk naturvård är i kris och krisen till stor del beror på de starka socialistiska inslagen i vår naturvård föreslår vänstern och socialdemokraterna åtgärder som kommer att cementera krisen. Detta är ett allvarligt förslag i en tid när alternativ i form av ökade ideella insatser krävs för att bryta den onda cirkeln och då vårt behov att tillvarata markägarnas engagemang är stort. Man kommer att betrakta jordbruksutskottets skrivningar som en kraftig örfil. Majoritetens beslut hotar att trasa sönder det personliga engagemang som finns inom naturvården. Vår kände författare Vilhelm Moberg har vältaligt berättat om svenska bönders frihetskrav och vilja att vara befriade från förmynderi, föreskrifter och regler, påhittade av folk som inte på samma sätt som de levt med naturen. Begränsningar i äganderätt och förfoganderätt ökar klyftorna mellan brukare och andra grupper i vårt samhälle. Jag är övertygad om att ett avskaffande av de flesta detaljregler i skogsvårdslagstiftningen skulle skapa de bästa förutsättningarna för en fin utveckling av det spontana naturvårdsintresse som finns hos de flesta skogsägare. Vetskapen om att de inskränkningar som kan krävas för att skydda vissa biotoper kommer att ersättas på ett rättvist sätt ger en stimulans även för egna insatser. Konsekvensen av inskränkningar i äganderätten kommer alltid att bli en minskning av det personliga ansvaret. Det gäller på alla områden. Naturvården är inte ett undantag. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag beklagar egentligen att jag tvingas begära replik på Ivar Virgin, som jag bedömer som en ärlig miljö och naturvän och som dessutom vanligtvis är ganska förståndig. Mot den bakgrunden ter sig de senaste uttalandena som ovanligt oförståndiga. Ivar Virgin talar först om att det hos varje skogsägare finns en vilja att ta ett ansvar, och det tror jag stämmer. En sådan vilja finns, och detta skall man naturligtvis ta vara på och inte störa med onödig lagreglering. Å andra sidan skulle jag kunna citera vad en av Virgins egna partivänner sade i ett annat sammanhang, men jag skall i varje fall inte återge det ordagrant. Denne sade att man kanske också måste hålla efter dem som är litet för egoistiska och för gnidna, eftersom man annars kan ta viljan att göra något från de ambitiösa. Mot den bakgrunden tror jag att det är rimligt att utskottsmajoriteten i dag skriver i betänkandet att man skall ta normal naturvårdhänsyn, att en markägare måste ställa upp på det. Samtidigt är det utomordentligt viktigt att vi i de skrivningar som majoriteten ställde sig bakom tillförde att detta skall ske inom ramen för det beslut som fattades Det är alltså inte fråga om någon ändring i de principerna, vilket är mycket viktigt. Det är också angeläget att inte moderaterna springer runt och sprider några villoläror på det här området, eftersom det då kanske kan komma surt efter en annan gång. Vi ställer alltså upp på ett ökat ansvar. Det ligger nämligen i tiden att varje företagare, alla bönder och alla skogsbrukare måste vara beredda att ta ansvar när det gäller miljöfrågorna. Men det är inte fråga om någon ny debatt om intrångsreglerna, som centern och socialdemokraterna kom överens om 1987. Jag hoppas att detta här med kan vara klarlagt.

Fru talman! Jag tror att Karl Erik Olsson och jag har exakt samma utgångspunkt i det här resonemanget. Naturvårdshänsyn skall självfallet tas, och det skall tas på det sätt som bönder alltid har gjort. Däremot är jag utomordentligt oroad över de signaler som har kommit från den socialdemokratiska regeringen på detta område. Kan Karl Erik Olsson medverka till att mina farhågor inte går i uppfyllelse är jag naturligtvis utomordentligt tacksam för det.

Fru talman! Hotet mot miljön växer ständigt och får allt större spännvidd. Det finns nu klara samband mellan t.ex. den samlade effekten av enskilda människors vardsagsbeteende och storskalig påverkan på jordens klimat. Det gemensamma ansvaret inför kommande generationer blir allt tydligare. Jag kan här inte avstå från mitt favoritcitat, indianhövdingens ord till de vita som ville köpa stammens mark: Vi har inte ärvt naturen av våra förfäder, vi har lånat den av våra barn. De visdomsorden framstår som ännu angelägnare i dag än för 200 år sedan. Hotet mot miljön är också det kanske allvarligaste hotet mot mänsklighetens framtid. Den viktigaste uppgiften, inte minst för oss politiker, är kampen för en bättre miljö. Därför är miljöpolitiken egentligen riksdagsårets viktigaste ärende. Men just nu verkar det som om miljöfrågorna har kommit litet på mellanhand i den politiska debatten. Symptomatiskt är att dagens debatt hålls en måndag utan voteringar. Det betyder att vi debatterar för oss själva med få åhörare, men förhoppningsvis inte med lika svagt intresse utifrån, från våra uppdragsgivare. Beredningen av jordbruksutskottets betänkande om miljöpolitiken har skett under stor tidspress. Sakbehandlingen har genomförts på mindre än en månad. Regeringens miljöproposition omspänner till stora delar en treårsperiod och bygger på ett oerhört omfattande underlag. Den är en imponerande lägesrapport. Om man lägger underlagets alla rapporter, betänkanden och utredningar i en stor hög med rapporten Hav 90 överst, är det nätt och jämt att man kan hålla näsan över vattnet. Propositionen var på många punkter en besvikelse, inte minst mot bakgrund av de förväntningar som regeringen hade byggt upp. Prutningarna på naturvårdsanslagen, nonchalansen mot riksdagens krav på en samlad aktionsplan mot buller och återhållsamheten med ekonomiska styrmedel var det som folkpartiet liberalerna såg som de största svagheterna. En hel del av detta har nu utskottert rättat till. Störst tillfredsställelse känner vi över att anslaget till markinköp för naturvård höjts med 60 milj.kr. enligt vårt förslag. Att ytterligare 20 milj.kr. satsas på kalkning och att utskottet gör ett -- tyvärr nödvändigt -- ännu skarpare tillkännagivande om aktionsplanen mot buller är andra framgångar för oss. Utskottet ställer nu, med tre års fördröjning, upp på folkpartiets reservation från 1988 om en höjning av bilskrotningspremien till 1 500 kr. och en förstärkning av informationen. Vi tackar men vill nu ta också nästa steg, nämligen en extra höjning för de äldsta bilarna, de som helt saknar avgasrening. 2 milj.kr. till Naturskyddsföreningens internationella försurningssekreteriat står också på pluskontot. På många andra för miljön viktiga punkter nådde vi inte ända fram utan måste reservera oss. Det gäller t.ex. ekonomiska styrmedel, återvinningslag, information och kampanjer, miljöinsatser i barnomsorgen, miljöanpassat transportsystem och en rad naturvårdsanslag. Vi har alltså tvingats till en delvis summarisk behandling av propositionen, de många följdmotionerna och en rad fristående miljömotioner i det även i övrigt mycket arbetstyngda jordbruksutskottet. Till vår tidigare arbetsmetod med förenklad motionsbehandling har vi nu också fått lägga förenklade reservationer. Samordningen med andra utskott som bereder delar av miljöpropositionen och motionerna har inte kunnat ske i tillräcklig omfattning. Under de här omständigheterna har utskottskansliet gjort ett enastående arbete under mycket kompetent ledning av kanslichefen. Jag uttrycker min stora beundran. Riksdag och regering måste i fortsättningen eftersträva arbetsformer som gör det möjligt att ge miljöfrågorna den förtur som alla i dag är eniga om att de måste få. Ett inslag kan då vara den årliga miljörapport som regeringen nu aviserar. Jag erinrar mig att den idén framfördes från folkpartiet redan i början av 70-talet. En annan åtgärd är att successivt omvandla jordbruksutskottet till ett miljöutskott. Det är också nödvändigt att regeringen visar en tydlig respekt för riksdagens arbetssituation. Propositionsanhopningen under årets vårriksdag med bl.a. en lång rad från miljöpolitisk synpunkt viktiga propositioner har varit påfrestande. Det tyder, i bästa fall, på en dålig planering i kanslihuset. I miljöpolitiken har de politiska partierna i stor utsträckning en mer eller mindre samstämmig uppfattning. Det finns anledning att understryka det när vi i debatten tar fram det som vi inte är eninga om. Den gemensamma basen är en styrka när det gäller att med kraft genomföra nödvändiga åtgärder eller hävda Sveriges uppfattning internationellt. Varje parti har givetvis en ideologisk grund för sin miljöpolitik. Jag skall nu redovisa den miljöpolitiska grunden för folkpartiet liberalerna och ge några exempel på hur det kan översättas till konkreta förslag. Jag passar först på att yrka bifall till reservation 2, där riktlinjerna för vår miljöpolitik redovisas. Folkpartiet liberalernas miljöpolitik utgår från den enskilda människan, hennes överlevnad och önskan om en god miljö. Den bygger på vad vi kallar förvaltarskapstanken, dvs. att människan har rätt att bruka naturens resurser men inte förbruka dem, att utveckla men inte utarma dem. Gränsen sätts av vad naturen tål. Oförstörd miljö och biologisk mångfald utgör en förutsättning för överlevnad och valfrihet även för kommande generationer. På få områden är den enskilda människans engagemang och medverkan så viktig som inom miljövården. Ingen kan undandra sig sitt ansvar för det gemensamma arvet. Hittills har svensk miljöpolitik alltför ofta inneburit att ekonomiska och tekniska faktorer har fått väga tyngre än miljökraven. Man kan säga att vi har köpt vår materiella standard på kredit, där krediten är den miljöskuld som vi har byggt upp. Nu måste vi sätta hänsynen till miljö framför andra intressen. Demokrati och marknadsekonomi, ekonomisk tillväxt är avgörande förutsättningar för en framgångsrik kamp för miljön. Eftersom miljöproblemen i dag i stor utsträckning är internationella och globala måste vi i olika former samverka med och påverka andra länder. Ett svenskt medlemskap i EG skulle t.ex. förstärka de krafter både inom EG och i Sverige som vill föra en radikal miljöpolitik. Utvecklingen i Östeuropa och i den tredje världen visar tydligt att dikatur och fattigdom hotar miljön. På nära håll ser vi miljösituationen i Baltikum, där vi som framgår av fp-motionen Jo720 måste känna ett särskilt ansvar. För miljöns skull måste nu den liberala revolutionen i de kommunistiska länderna följas av en demokratisk frigörelse också i de allra fattigaste länderna. De nödvändiga miljösatsningarna kräver att Sverige och andra rika länder liksom FN ställer upp med särskilt bistånd och massiv kunskapsöverföring och även stöd till demokratisering. De mycket stora resurserna är nödvändiga för att trygga vår överlevnad och som ett slags försäkringpremier mot miljöbetingade folkvandringar och revolutioner i fattiga länder som gör anspråk på sin rättmätiga del av jordens resurser. Den svenska biståndpolitiken måste få en starkare inriktning på miljön och sina resurser för det ändamålet. Inför FNs miljökonferens i Brasilien 1992 är förhållandet mellan fattiga och rika länder särskilt aktuellt och kommer uppenbarligen att påverka möjligheterna att nå resultat. Vid konferensen är vidare tre konventioner särskilt angelägna. De avser jordens klimat, den biologiska mångfalden och jordens skogar. För den fortsatta debatten här i dag är det värdefullt om miljöministern kunde lämna en lägesrapport om förberedelsearbetet och sin egen bedömning av hur långt konferensen kan väntas nå. Jag vill också fråga Birgitta Dahl om när den svenska nationalrapporten till konferensen kan väntas föreligga. Luftföroreningar är i dag lokalt ett allvarligt hot mot människors hälsa. Luftföroreningar försurar, övergöder och förgiftar också mark och vatten i vårt land och andra länder. Mest är det då fråga om gränsöverskridande föroreningar vilket gör att kraftfulla åtgärder måste ske i internationell samverkan som dessa förosakar. Utsläpp och de kemiska processer som dessa förorsakar i luften utgör nu mycket allvarliga hot mot jordens klimat och mot det skyddande ozonskiktet i stratosfären. Den här hotbilden ställer snabbt ökande krav på miljöanpassning av bl.a. energiproduktion, energianvändning, industriprocesser, transporter, kemikalieanvändning och avfallsbehandling. Den strategi för minskad klimatpåverkan som är en del av den enerigpolitiska överenskommelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet liberalerna och centerpartiet innebär ett stort steg framåt. Jag vill särskilt understryka den uppmärksamhet som strategin riktar mot även andra växthusgaser än koldioxid. Framför allt vill jag peka på att kväveoxider på medellång sikt kanske är de viktigaste föroreningarna att begränsa. De bedöms i t.ex. ett 20-årsperspektiv med nuvarande utsläppsnivåer ha ungefär lika stark växthuseffekt som koldioxid men därutöver en rad andra skadliga effekter. De bidrar också till försurning, kvävemättnad i mark och vatten och därmed övergödning, bildning och marknära ozon som skadar växtlighet och förstärker växthuseffekten samt, vad gäller särskilt dikväveoxid, nedbrytning av det stratosfäriska ozonskiktet. Koldioxiden har betydelse inte bara som växthusgas utan också som symbol i den internationella klimatvården. Vi måste se till att våra utsläpp inte överstiger den nivå de hade under det valda basåret. Om basåret är 1987, som moderaterna vill, är det inga svårigheter med utgångspunkt i tillgänglig, ej temperaturkorrigerad statistik. Mot den här bakgrunden har folkpartiet liberalerna i reservation 10, som jag yrkar bifall till, begärt en konsekvensbeskrivning av en mer ambitiös minskning av kväveoxidutsläppen, men instämmer i övrigt givetvis i propositionens klimatstrategi, En miljöstörning som också sprids genom luften är buller. Vi måste vara rädda om tystnaden, den är en del av vår livskvalitet. Därför var det en betydelsefull markering som riksdagen på initiativ av folkpartiet liberalerna gjorde i höstas med uppdraget till regeringen att skyndsamt utarbeta en samlad aktionsplan mot buller. I utskottet fick vi då veta att det arbetet redan pågick. Trots det tillgodoser inte propositionen riksdagens krav. Regeringens åtgärder mot buller sker tydligen i det tysta. I stället för en samlad aktionsplan väljer regeringen att fördela ett sektorsansvar för bullerfrågorna, något som vi utgått från som en etablerad självklarhet. En bullerstörd människa frågar inte vilken sektorsmyndighet som har ansvar för den upplevda störningen utan kräver med all rätt samlade åtgärder mot störd nattsömn, nedsatt arbetsförmåga eller svårigheter att kommunicera. Buller är ett av de mest försummade miljöproblemen. Åtgärder mot buller är väldigt dyra kanske någon invänder. Ja visst, men samhällsekonomiskt är det förmodligen ännu dyrare att inte ta krafttag mot buller, som miljontals människor drabbas av. Många människor är t.o.m. handikappade av överkänslighet för buller. De måste mötas med samma respekt som rörelsehindrade och allergiker. Om regeringen saknar idéer om bulleråtgärder så går det bra att läsa folkpartiet liberalernas motioner. Där bjuder vi på underlag för den samlade aktionsplan som riksdagen nu på nytt kräver. I miljöpolitiken förfogar vi över en arsenal av styrmedel. Där finns hela skalan från förbud och tillståndsprövning via ekonomiska styrmedel till internationellt samarbete, planering, det nya styrmedel som nu lanseras -- miljökvalitens normer -- forskning, teknisk utveckling, utbildning, administrativa och inte minst information som är ett ofta förbisett, konstnadseffektivt styrmedel. Låt oss i stället använda benämningen styrinstrument och konstatera att de -- liksom instrumenten i en symfoniorkester -- måste vara samstämda för att resultatet skall bli harmoniskt. Partituret för miljösymfonin är den miljöpolitik som vi genomför här i Sverige och internationellt. Den symfonin får inte bli ofullbordad. Ekonomiska styrmedel kan vara styrande, finansierande och informerande. Finansieringen kan avse särskilda åtgärder eller vara en del av skattebasen. Styrande avgifter syftar enkelt uttryckt till att bli överflödiga, medan informerande avgifter översätter samhällsekonomiska kostnader till företagskostnader eller privatekonomiska kostnader. Ekonomiska styrmedel bygger på att vi kan sätta pris på miljön. En sådan prissättning utgår från värderingar, och den måste därför ytterst bygga på politiska beslut. Målet är att priset på en vara skall avspegla hela den resursuppoffring som krävs, inte bara för att producera och distribuera varan utan också för att ta hand om varan när den har blivit avfall. Konsumenternas efterfrågan skall sedan styra produktionens inriktning, varför det är viktigt att priset ger en rättvisande bild av den samlade resursuppoffringen. För oss liberaler, som i över 20 år funderat på ekonomiska styrmedel, står det helt klart att tillämpningarna ofta är svåra. Det får inte hindra användningen. Tvärtom måste vi utveckla användingen av ekonomiska styrmedel, såsom folkpartiet liberalerna föreslagit i många år och nu framhåller i en rad motionsyrkanden och reservationer, bl.a. reservationerna 14 och 60, som jag yrkar bifall till. Miljölagstiftningen är det grundläggande styrmedlet, som miljöskyddskommittén nu utreder. Det första delbetänkandet fick en både glädjande och förvånande behandling av regeringen, som gav den socialdemokratiska kommittémajoriteten rejäl bakläxa och i stället tog upp reservanternas förslag på en rad viktiga punkter. I en samordnad miljölagstiftning, i en miljöbalk, skall naturresurslagen, vattenlagen och lagen om kemiska produkter kunna ingå. Frågan om talerätt och miljöombudsman skall utredas vidare. Det innebär att regeringen på en rad punkter stöder den reservation i kommittén som bl.a. folkpartiet liberalerna står bakom. Nu har jordbruksutskottet enhälligt sagt att också strålskyddslagen och lagen om kärnteknik verksamhet skall tas upp i det fortsatta utredningsarbetet. För att använda ett populärt ord: Bingo! Det blev alltså full utdelning för den linje vi har följt i detta utredningsarbete. Folkpartiet liberalerna har länge förordat en återvinningslag med generella krav på återvinning och begränsning av avfall. Den skulle kunna påskynda utvecklingen mot en nödvändig resurssnål teknologi samt slutna system vid tillverkning och produktutformning, som underlättar återvinning och avfallsbehandling. På hemmaplan liksom globalt är naturvården en hjärtefråga för folkpartiet liberalerna. Den biologiska mångfalden, änglamarkerna, de orörda älvarna, urskogarna och kulturlandskapet måste bevaras för framtiden. Då duger det inte att, som regeringen, pruta på anslaget till markförvärv. Den prutningen fick inte ens stöd av regeringens egna företrädare i utskottet. Det behövs mer kunskap, ökade anslag och striktare regler. Det här kommer Lars Ernestam att säga mer om senare i dagens debatt. Jag nöjer mig nu med att yrka bifall till reservationerna 164, 168 och 227. I reservation 227 kräver vi bl.a. att naturvårdsverket skall slippa pruta 15 milj.kr. på miljöforskning om bl.a. kalkning. På regeringens förslag skall vi nu införa miljökonsekvens beskrivningar. Man skall ju leva som man lär. Därför vill jag be miljöministern om en konsekvensebeskrivning av den prutningen. Vilka angelägna forskningsprojekt måste läggas ner? Vilka forskare är det som på grund av brist på pengar får sparken om en månad? Avslutningsvis, fru talman, vill jag upprepa och komplettera folkpartiet liberalernas yrkanden om bifall till reservationerna 2, 10, 14, 29, 60, 164, 168 och 227. Av hänsyn till kammarens arbetssituation avstår jag från yrkanden på våra övriga reservationer.